Herr talman! När jag satt i min bänk och lyssnade på statsministerns senaste inlägg gjorde jag några reflexioner, sedan Gösta Bohmans replikrätt hade upphört. I England tvingas man nu att sänka skatterna för att komma till rätta med ekonomin. I Sverige vill socialdemokraterna höja skatterna i motsvarande läge. De brittiska socialdemokraterna är tydligen klokare än sina svenska kolleger i detta avseende. Statsministern talade också gång efter annan om överbud. Annars brukar man från det socialdemokratiska partiet alltid beskylla oss moderater för en social nedrustning. Nu kallar statsministern Gösta Bohman t.o.m. för en riktig ”bidragsmuffe”. Det var ett nytt ord, som jag aldrig har hört förr. Man skall nog ha herr Palmes fotarbete för att kunna få den ekvationen att gå ihop.

Själv tänker jag därför helt kort redovisa vår ståndpunkt i anledning av reservationen 2 i näringsutskottets betänkande 1975/76:34. Vi moderater reserverar oss här mot att ytterligare medel ställs till fjärde AP-fondens förfogande för aktieköp samt föreslår att i reglementet angående allmänna pensionsfondens förvaltning görs den förändringen att AP-fonden ej skall få inköpa mer aktier i ett bolag än som svarar mot 5", av röstvärdet. Vi delar alltså inte uppfattningen att medel ur fjärde AP-fonden skall få användas för aktieköp. Vi är fortfarande av den meningen att AP fonden inte bör äga aktier. Brotsett från att de spekulativa drag som därigenom ges fonden strider mot fondens syfte kan starka principiella skäl anföras mot det slags maktkoncentration i det allmännas hand som uppstår och vilken vid AP-fondens tillkomst uttryckligen förklarades inte vara åsyftad. Jag vill gärna konstatera att det var själva motiveringen, när man på sin tid skapade denna fond. Herr talman! Det allmännas inflytande på det svenska näringslivet är, som alla här i kammaren vet, i ständigt ökande, och regeringen ber riksdagen om alltmer pengar till bl.a. statlig företagsamhet. Det sägs i budgetpropositionen att motivet för att ge AP-fonden ytterligare 500 milj.kr. till aktieinköp närmast skulle vara att stärka företagens försörjning med eget kapital. Men vill man göra detta, borde man i stället sänka ATP-uttaget och därigenom öka självfinansieringsgraden. Ett annat sätt vore att ge olika mellanhandsinstitut ökade resurser att tillgodose företagsamhetens efterfrågan på kapital. Nu vill regeringen ytterligare öka det allmännas makt över näringslivet genom ett tillskott av pengar till fjärde AP-fonden. Den ständiga strävan att ge staten ökad makt över företagen, om än indirekt, kan komma att få mycket negativa konsekvenser för svenskt näringsliv och för det svenska samhället. Det är mot denna bakgrund man får se vårt krav på att en femprocentsregel införs, innebärande att AP-fonden inte skall få inköpa mer aktier i ett bolag än som svarar mot 5 ". av röstvärdet. Med andra röstvärden kommer genast kraven på styrelserepresentation att öka, och med den strävan regeringen har kommer också arbetet på en planekonomi att ytterligare intensifieras. Men även starka praktiska skäl talar emot aktieköp för AP-medel. Visserligen leder sådana till att utrymmet för nyemission ökar på börsen, men samtidigt — och det är viktigt att komma ihåg — måste ju utrymmet på kreditmarknaden minska med samma belopp. De företag som får sin finansieringssituation förbättrad är i första hand de stora börsnoterade företagen, som ju oftast är rätt lönsamma och som ändå, tycker man, borde ha ganska goda finansieringsmöjligheter. I allmänhet torde det också förhålla sig så att det är de mindre företagen som under senare år fått allt större finansieringssvårigheter. Det har f. ö. påtalats från olika håll i dagens debatt. AP-fondens aktieköp är således enligt vår moderata uppfattning inte ett effektivt medel att höja investeringsbenägenheten inom näringslivet som helhet. AP-fondens aktieköp är heller ingen långsiktig lösning för näringslivets finansiering, om man inte är beredd att låta AP-fonden köpa aktier regelbundet även i framtiden, och vi anser att mycket starka principiella skäl talar emot detta. Därför är vi inte intresserade av den här tanken. Herr talman! Jag vill nu övergå till att helt kort anföra några synpunkter på näringslivets situation i vårt land just nu och då kanske med speciell inriktning på de mindre och medelstora företagen. Att arbetslösheten inte har ökat mer under den konjunktursvacka som vi upplever är i och för sig mycket glädjande. Det finns väl flera förklaringar till detta mycket positiva faktum. Den främsta orsaken tycker jag nog har varit den lageruppbyggnad som skett inom svensk industri men som inte kan väntas fortsätta så värst mycket längre. I flera branscher är lagren sprängfyllda, och det finns andra som inte vågar bygga ut lagren mer med tanke på risken för att varorna blir inkuranta. Intressantare än siffrorna över antalet arbetslösa är emellertid siffrorna över antalet lediga platser, något som jag tror inte har nämnts i den här debatten. Här har det varit en mycket stark nedgång, som endast delvis kan förklaras av de s.k. Åmanlagarna, vilka gör företagen obenägna att inför en oviss framtid nyanställa folk och därmed ådra sig ett långsiktigt ansvar. Den viktigaste orsaken är, såvitt jag kan förstå, att företagarna i allmänhet bedömer framtidsutsikterna som ganska dystra. Obenägenheten att nyanställa folk drabbar främst ungdomen, och ungdomsarbetslösheten håller på att bli ett allvarligt problem — det har ju t. 0. m. statsministern i dag fått erkänna — som man inte i längden kan dölja med en make up i form av anslag till kommunerna för beredskapsarbeten åt ungdomar. Det är inte den sortens tillfälliga jobb som de unga, som nu skall gå ut i arbetslivet, drömmer om. Den verkliga ungdomsarbetslösheten är betydligt större än de officiella siffrorna visar, eftersom ett temporärt beredskapsarbete inte kan lösa sysselsättningsfrågorna på sikt. Men, herr talman, det är inte bara ungdomsarbetslösheten som växer. Det ökande antalet varsel visar att snart kommer det att bli bekymmersamt även för yrkesutbildad arbetskraft i familjeförsörjaråldern. Det förefaller därför osannolikt att sysselsättningen skall kunna hållas uppe, om inte kraftfulla stimulansåtgärder sätts in framför allt för den mindre och medelstora företagsamheten. Regeringen tycks emellertid vara mera intresserad av den statliga företagsamheten och storföretagen än av de flera hundra tusen mindre företagen runt om i vårt land. De små investeringarna just nu kan på lång sikt bli en mycket allvarlig fara för vårt land i framtiden. De betyder nämligen minskade möjligheter att utnyttja den högkonjunktur, som vi ju tror skall komma — när den kommer vet ingen med bestämdhet. Men det finns också annat, som på sikt kan försvåra en ökad sysselsättning. De stora färdigvarulagren ute i industrin gör att många företag kan vänta med nyanställningar. Värre än detta är dock att det svenska näringslivet fått minskad konkurrenskraft på exportmarknaderna och på hemmamarknaden i konkurrens med importvaror. På exportmarknaderna kommer vi att få en mycket hård priskonkurrens, och när finansministern, sin vana trogen, litar på en konjunkturuppgång utomlands drar han nog väl stora växlar på framtiden. Även om konjunkturen utomlands snabbt förbättras skall vi inte tro att den svenska konjunkturen ändras på en gång. Den svenska konkurrenskraften har det besvärligt, den är hårt ansatt eftersom kostnadsläget utomlands ligger långt under det svenska. Det dröjer åtskilliga år innan kostnadsläget i många länder hunnit i kapp det vi har i vårt eget land. Härtill kommer att de flesta länder har bekymmer med sin valutaställning. Alla industriländer kommer därför att öka sina exportansträngningar, och alla företag kommer — det kan vi vara förvissade om — att nogsamt slå vakt om sina marknadsandelar. Ingen vill förlora mark nadsandelar, som kan vara svåra att återvinna vid en konjunkturuppgång. Det betyder i sin tur att svenskt näringsliv måste räkna med mycket låg lönsamhet, och det gör det naturligtvis svårt, för att inte säga omöjligt, för många företag att öka antalet anställda. Vår konkurrenskraft försämras ytterligare av de ökande kostnaderna i år, inte minst när det gäller den indirekta beskattningen på företagen. I min egen bransch, den manuella glasindustrin, ser vi i dag exempel på det. Två företag kommer förmodligen att läggas ned och 130 anställda berörs. Den kris som denna hantering befinner sig i beror mycket på det höga kostnadsläget och inte minst på de indirekta avgifterna som gör att vi börjar få svårt att konkurrera på exportmarknaderna. Jag vet att man i regeringskretsar teoretiserar om att ökande indirekt beskattning betyder minskade lönekrav från de anställda, och att det skulle bli en utjämning. Men, herr talman, det är bara en vacker dröm utan verklighetsförankring. Vi företagare, som i praktiken upplevt situationen, har smärtsamt fått erfara vad Haga II-uppgörelsen i verkligheten innebar. I själva verket var lönekostnadsstegringen per producerad enhet i fjol dubbelt så stor i vårt land som i flertalet jämförliga industriländer. För åren 1975 och 1976 har den svenska industrin en ökning av lönekostnaderna inkl. de sociala kostnaderna på ca 40 ”.. Nu planerade eller sannolika lönekostnadsökningar jämte sociala kostnader för 1977 väntas före avtalsmässiga höjningar — märk väl innan vi diskuterat avtalet — uppgå till 12,5 ?6; bara det en kostnadsökning som sannolikt är större än lönekostnadsstegringarna i många andra länder. Detta betyder ingenting annat än att de som har jobb får det bättre. Men hur går det för alla dem som kommer att ställas utan arbete? Och hur många blir det? Det är frågor vi i dag har rätt att ställa. Ja, herr talman, är det viktigare att lösa dessa problem än att hitta på nya avgifter och kostnadsstegringar för näringslivet. Statsmakterna varken vill, kan eller får blanda sig i avtalsuppgörelserna. Men de kan heller inte tillåta att lönekostnaderna inkl. sociala kostnader når en sådan höjd att resultatet blir en ökad arbetslöshet och en katastrofal utveckling av handelsbalansen. Det finns egentligen bara ert medel för att hålla kostnadsutvecklingen inom en för sysselsättning och handelsbalans rimlig ram, nämligen den indirekta beskattningen av företagen. Det är därför ett krav från näringslivets sida, inte minst från de mindre företagen, på att nya indirekta skatter inte får läggas på företagen. Tenderar utvecklingen av vår export att gå i fel riktning bör man nogsamt överväga om inte situationen skulle kunna räddas genom att man slopar den allmänna 4-procentiga arbetsgivaravgiften. Under alla förhållanden bör näringslivet inte åläggas nya sociala kostnader, som inte har med företagsamheten och därmed med sysselsättningen att göra. Naturligtvis måste man se till att investeringarna stimuleras. Ett förlängt lagerstöd och några månaders förlängning av det extra avdraget för företagens maskininvesteringar är i och för sig bra men räcker inte. I stället borde företagen få rätt till större avsättningar för investeringar. Det är ju av vikt att företagens investeringar sker i sådan takt att produktionsapparaten står beredd när konjunkturuppgången kommer. Nu har man från socialdemokratiskt håll sagt att årets budget är en företagsvänlig budget, en stimulansbudget. Men man frågar sig då: Vad är det egentligen man stimulerar? Jo, man vill stimulera den statliga företagsamheten med 1 500 milj.kr., och man vill — en fråga som behandlas i det här huset just nu — ge den fjärde AP-fonden ytterligare 500 miljoner att placera i aktier i de trots allt ganska få storföretagen. Men den mindre och medelstora företagsamheten har tydligen glömts bort. Och ändå, herr talman, betyder just denna kategori av företagsamheten så mycket inte bara ur sysselsättningssynpunkt utan också ur lokaliseringssynpunkt. Det är den mindre och medelstora företagsamheten som håller så många samhällen ute i landsorten vid liv — inte minst i de bygder som jag själv kommer ifrån, där ofta ett företag är det enda på orten. År 1969 fanns det i vårt land 234 567 företag med högst 50 anställda. Tillsammans sysselsatte dessa företag 890 041 anställda. Företagen med över 50 anställda var till antalet endast 6 313. Skulle man sätta gränsen för mindre och medelstora företag, dit f. ö. huvudparten av våra familjeföretag hör, vid 200 anställda skulle antalet sysselsatta inom den mindre och medelstora företagsamheten med säkerhet överstiga antalet personer sysselsatta inom storindustrin. Därför kan man säga att de smärre företagen utgör en mycket betydelsefull grupp när det gäller sysselsättningen. Men den betyder kanske lika mycket för samhället när man tar i beaktande att den, som jag nyss nämnde, skapar jobb utanför de stora industriorterna. Men denna betydelsefulla företagargrupp har regeringen negligerat rätt mycket och helt enkelt satt på hård svältkost. Herr talman! Det skall emellertid erkännas att det finns ett visst psykologiskt motstånd inom den mindre och medelstora företagsamheten just nu för satsningar på framtiden. Det vore inte riktigt om jag inte gjorde det konstaterandet eftersom jag har upplevt detta vid träffar med mindre och medelstora företagare runt om i landet. Vad är det då som gör att man är skeptisk inför framtiden? Jo, bl.a. oklarheten i fråga om regeringens inställning till LO-förslaget om löngagarfonder — med tanke på uttalanden från ledande LO och Metallhåll får väl nu herr Meidners förslag betraktas som LO:s eget — gör att många egenföretagare och familjeföretagare är osäkra på om de skall våga satsa på framtiden. Om en företagare vet att han inom ett relativt litet antal år kommer att förlora sitt företag till ett obestämt kollektiv är han knappast beredd att göra långsiktiga investeringar eller andra satsningar för framtiden. Detta kan vara en bidragande orsak till den låga investeringsbenägenheten just nu inom svenskt näringsliv, särskilt bland de mindre och medelstora företagen. Det är någonting som regeringen nogsamt borde begrunda.

Herr talman! Den finanspolitiska debatten har varit en lång dags färd mot natt, och mycket intressanta synpunkter har kommit fram. Inte minst framförde statsminister Palme i sitt avslutningsanförande den mycket intressanta tesen om att socialdemokraterna representerade de organiserade löntagarna. I ett sammanhang svepte han in alla medlemmar i TCO och SACO samt alla andra organiserade löntagare under socialdemokraternas kapprock. Nog vet vi att finansministern i andra sammanhang har uttalat sig om att villaägarna var vårt folk, men jag vill starkt ifrågasätta om man kan kollektivisera hela den organiserade löntagarkåren på det sätt som statsministern gjorde i sitt senaste inlägg. Jag tycker det var litet väl magstarkt. I dagens ekonomiska debatt har vi diskuterat förutsättningarna för det svenska näringslivet. Alla talare har varit överens om att det är viktigt att det svenska näringslivet har en hög expansionskraft och god tillgång på riskvilligt ägarkapital. Det är också viktigt att anskaffningen av det nödvändiga kapitalet kan underlättas. Med stor sannolikhet kommer den anskaffningen, liksom förhållandet är i dag, att i framtiden utgöra ett stort problem för vissa företag och branscher. Detta gäller i högsta grad för sektorn mindre och medelstora företag, som under vissa år hittills haft en otillfredsställande kapitalförsörjning. Men om kapitalförsörjningen kan tryggas, bör det bli möjligt för näringslivet att genomföra sina utvecklingsplaner och därmed åstadkomma kostnadsbesparande rationaliseringar, som kommer att vara till nytta för företagens konkurrensförmåga och utgöra ett mycket verksamt stöd för den ekonomiska utvecklingen i Sverige. Under hela dagen har det från denna talarstol gått som en röd tråd hur viktigt det är för den svenska industrin att ha ett gott konkurrensläge gentemot utlandet. Trots allt är det så — de flesta bedömare har den uppfattningen — att vi befinner oss i efterkrigstidens djupaste och mest utbredda konjukturnedgång och att det är den varaktigaste. Hur djup och långvarig den svenska konjunkturnedgången blir är i stor utsträckning beroende av den internationella konjunkturen och hur den svenska exporten utvecklas. Under de senaste två åren har den svenska sysselsättningen hållits hög till priset av en försämrad bytesbalans. En huvudanledning till detta stora underskott är den ogynnsamma utvecklingen av vår handelsbalans. För att återställa jämvikten i bytesbalansen krävs det bl.a. en mycket betydande satsning på att öka vår export. Därför bör alla tänkbara åtgärder och projekt prövas för att förbättra vår ställning som exportnation. Det är då viktigt att de bristande möjligheterna att finansiera företagens investeringar undanröjs. Sådant hindrar ofta effektivt utnyttjande av svenskt tekniskt och organisatoriskt kunnande. I dagens debatt har i huvudsak de hårda investeringarna, maskininvesteringar av olika slag, berörts. De mjuka investeringarna, som är minst lika betydelsefulla, har man i stort sett gått förbi. På samma sätt som det gäller att ha en finslipad och modern maskinpark, gäller det att ha ett marknadsföringsorgan så att man kan sälja de produkter som tillverkas. Det är minst lika viktigt. Jag har sagt det tidigare men kan upprepa det nu, att det hjälper inte att man har mycket varor i lager om man inte marknadsför dem. Den butik som skyltar med sina produkter får också sälja dem. Den affär som inte har någonting i sitt skyltfönster lär heller inte få sälja någonting. Därmed inte sagt att vi inte satsar på marknadsföring från svensk sida. Men det finns all anledning att ta sig en funderare över om inte ytterligare åtgärder borde vidtas för att effektivisera vår utrikeshandel genom en bättre marknadsföring av svenska företags produkter, framför allt de mindre företagens. I folkpartiet är vi medvetna om betydelsen av att näringslivet tillförs riskvilligt ägarkapital. När nu regeringen begär att fjärde AP-fonden skall få vidga sin medelsram till 500 milj.kr. är vi med på detta. Men detta bejakande av regeringens förslag sker under en viss förutsättning, som vi redovisar i reservationen 1 vid näringsutskottets betänkande. Vi anser att ett villkor för tillskottet skall vara att aktieköpen fortsättningsvis inte leder till att fonden äger mer än 5 26 av något företags aktiekapital. Varför vill vi nu begränsa fondstyrelsens rätt att inköpa aktier utöver 5 26 i något företag? Jo, vi har den bestämda meningen att fjärde AP-fonden skall vara ett neutralt finansieringsorgan och inte ett instrument för statligt inflytande över företagen. Aktieköp utöver 5 26 kan vi därför inte vara med på. Det har Per Ahlmark och Rolf Wirtén tidigare understrukit i sina anföranden. Nu vet vi av den nya redovisning som fjärde fondstyrelsen har avgett över sin verksamhet att fonden under det senaste året i flera fall har förvärvat större andelar i företag än som motsvarar 5 "» av röstvärdet. Enligt vår uppfattning är detta olyckligt, men samtidigt vill vi inte ålägga fonden att försälja redan innehavda aktier. Vi anser att det skulle få vissa negativa verkningar. Vi kan också dela den uppfattning som fjärde fondstyrelsen har när den gör gällande att majoriteten av svenska börsnoterade företag har intressanta och lönsamma investeringsalternativ, och säkert är att i många fall är dessa företag i stort behov av nytt eget kapital. Nu är inte den här situationen något specifikt för de stora börsnoterade företagen. Kapitaltillskott i olika former är minst lika behövligt för de mindre och medelstora företagen. Vi har från folkpartiet tidigare påtalat det felaktiga i att regeringen alltför ensidigt har separerat kapitalströmmarna till de större företagen och gynnat dem. Detta har självfallet varit på bekostnad av de mindre och medelstora företagen. Hur stor betydelse riskvilligt kapital har för de mindre företagen visar t.ex. en undersökning som Malmöhus läns företagareförening har gjort. Den undersökningen omfattade föreningens alla låntagare i jämförelse med börsföretag, som man slumpvis utvalt som referensgrupp — alltså börsnoterade småföretag. Det visade sig att sysselsättningen ökat betydligt mer i föreningsgruppen än den gjort totalt i Malmöhus län enligt den officiella statistiken. Det visar betydelsen av att de mindre industriföretagen har tillgång till riskvilligt kapital. De som hade tillgång till sådan kapital fick en bättre produktionskapacitet. Som vi anför i vår reservation måste investeringspolitiken läggas om så att företag i alla storleksgrupper tillgodoses. Vi motsätter oss inte att fjärde fondstyrelsen får det föreslagna kapitaltillskottet, men vi vill betona — och detta kraftigt — att satsningen på köp av aktier i stora företag måste kompletteras med motsvarande förbättring av de mindre och medelstora företagens finansieringsmöjligheter. Både Per Ahlmark och Rolf Wirtén har tagit upp detta — och detta yrkande kommer att behandlas av kammaren i annat sammanhang. Vi anser att det måste vara en central näringspolitisk målsättning att de mindre och medelstora företagen får större låneresurser till förfogande. Jag tror att detta är ett viktigt medel för att bryta den nuvarande trenden inom det svenska näringslivet — att mindre och medelstora företag i stor omfattning köps upp av investmentbolag. Inför näringsutskottet hade vi i går en intressant redogörelse av Svenska AB Navigators verkställande direktör. Denne redovisade då sitt företags inköp av olika bolag. Han sade att det under 1975 inte var någon brist på företagare som ville sälja sin firma. Han betonade också att företagare, som tidigare inte hade visat något intresse av att sälja sitt bolag, under 1975 hade varit påtagligt mera benägna att göra det. Det allvarliga är naturligtvis inte att företag köps upp — det har hänt i alla tider — men effekten av de många uppköpen förstärks av att det numera tillkommer så få nya företag. Utvecklingen med ökad makt över näringslivet för några få grupper och med en kraftig inskränkning av konkurrensen på viktiga sektorer kan inte accepteras från liberala utgångspunkter. Maktspridning och effektiv konkurrens är för oss självklara mål. Statsminister Palme inbjöd i sitt anförande de politiska partierna till en rundabordskonferens, och denna dag har de mindre och medelstora företagens problem tagits upp av i stort alla oppositionstalare. Det skulle vara rätt naturligt att de mindre företagarnas näringslivsorganisationer också finge komma till tals med regeringen och framföra sina problem, eftersom regeringen och oppositionen har så diametralt motsatta uppfattningar om tillståndet hos de mindre företagen. Här vitsordar finansministern hur bra de har det i Sverige, och från oppositionen framför vi motsatt uppfattning. Vi måste naturligtvis träffa helt olika människor, men för den som följde den socialdemokratiska småföretagarkonferensen i Uddevalla — om också på litet avstånd — framgick det väl med all önskvärd tydlighet att man inte vara så speciellt nöjd med den socialdemokratiska näringspolitiken i vad det gäller de mindre företagen. Därför tycker jag att regeringen skulle vara generös och även inbjuda de mindre företagens näringslivsorganisationer, så att de vid ett viktigt tillfälle fick lägga fram sina synpunkter på den här i landet förda ekonomiska politiken och näringspolitiken. Jag tycker att de alltför länge har fått stå vid sidan om. Vi talar ofta för olika grupper i kammaren, och jag talar gärna för de mindre företagen. Eftersom jag själv är småföretagare ligger det na turligt till att göra det, men jag tycker att det vore rimligt att de någon gång fick komma till tals även med regeringen i samband med en sådan här överläggning. Jag skall nu, herr talman, gå över till reservationen 4, som behandlar frågan om representation för allmänna pensionsfondens fjärde fondstyrelse i bolagsstyrelse. Vi reservanter anser att det ibland kan vara motiverat att fjärde AP-fonden för att bevaka sina ägarintressen är representerad i styrelsen. Men vi anser också att det inte får leda till att den makt och det inflytande som pensionsfondens kapitalplacering ger koncentreras till ett fåtal centralt placerade människor. Vår principiella uppfattning är klar därvidlag. Vi har den bestämda uppfattningen att styrelsen alltid i första hand bör överväga att söka sin representant i styrelsen bland företagets anställda. Det är viktigt att möjlighet ges för anställda att ta plats i företagets styrelse, och det skall självfallet inte blandas samman med de anställdas rättmätiga krav på styrelserepresentation i deras egenskap av anställda. Vår principiella uppfattning har förstärkts genom den snabba koncentration av makt och ägande som har skett inom näringslivet under senare år. Jag biträder, herr talman, reservationerna 1 och 4 till näringsutskottets betänkande.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande nr 34 behandlas överförande av medel till den allmänna pensionsfondens fjärde fondstyrelse och dess användning. Jag vill inledningsvis erinra om att vänsterpartiet kommunisterna i en motion år 1973 krävde att medel i stället borde sättas in i ett statligt produktionsoch sysselsättningsprogram. Om riksdagen hade följt detta förslag skulle vi i dag säkerligen ha haft bättre sysselsättningseffekter. Vi anser alltjämt att det borde vara betydligt förnuftigare att använda medlen i AP-fonden för att skapa sysselsättning och makt åt de anställda i företagen. I vår partimotion 1975/76:188, som är föremål för behandling i föreliggande betänkande från näringsutskottet, ställer vi följande huvudkrav: 1. Att förvaltningen av AP-fonden sköts av en enda fondstyrelse. 2. Att majoriteten av styrelsen skall bestå av representanter för lönearbetarnas organisationer. 3. Att den nuvarande fjärde AP-fondens innehav av aktier i privatkapitalistiska företag avvecklas och att medel ur AP-fonden i stället används för att bygga upp nya statsägda industrier. 4. Att minst 50 26 av den med AP-fondens aktieinnehav förbundna rösträtten skall tillkomma de anställda i vederbörande företag. 5. Att riksdagen beslutar att 5 96 av fondmedlen, dvs. ca 4 400 milj.kr., tills vidare kan placeras på sätt som ovan föreslagits. I den tidigare debatten här i kammaren i dag har sysselsättningsfrågorna varit ett genomgående tema. Oron och maktlösheten inför den alltmer påtagliga frågan om att kapitalismen inte längre kan lösa dessa problem har gått som en röd tråd genom hela debatten. Denna oro är berättigad. Samtidigt står det lika klart att vare sig regeringen eller de borgerliga partierna kan visa på några konkreta vägar för en lösning av problemet. Vi förstår dilemmat. Det är ingenting nytt. Kapitalismens motsättningar skärps med dess utveckling. Det privata näringslivet kan inte i nuet eller i framtiden lösa dessa frågor. Inga nya stora företag byggs upp. Investeringarna inriktas i huvudsak på att minska behovet av arbetskraft och inte på att öka och utvidga sysselsättningen. Grundorsaken ligger i det kapitalistiska samhällets kris och dess oförmåga att tillfredsställa människornas mest elementära rättighet, nämligen rätten till arbete och utkomst. Ändock är inte den svenska privatkapitalismen missgynnad. Staten ingriper mycket aktivt i olika avseenden för att slå vakt om och söka lösa kapitalismens inneboende motsättningar för att över huvud taget göra det möjligt för den kapitalistiska produktionsprocessen att bestå. Otaliga är de gåvor, bidrag och skattelättnader som det privata näringslivet har erhållit av skattebetalarnas pengar för att hålla profiten uppe. Staten tillhandahåller kapital gratis eller till låg ränta. Staten svarar för en allt större del av samhällets service, kommunikationer, bostäder, utbildning, ja, allt som är nödvändigt för att upprätthålla en produktion. Staten svarar för en stor del av kostnaderna när det gäller forskning och tekniskt utvecklingsarbete, medan de privata kapitalägarna tar hem vinsterna. Bakom de ökade statliga insatserna inom kreditväsendet handlar det ju i första hand inte om någon konkurrens med storfinansens affärsbanker; det handlar i stället om att väsentligen ge ett komplement — ett ökat utbyte av krediter, s.k. riskvilligt kapital, till det privata näringslivet. Några garantier för att kapitalet används på ett visst sätt föreligger inte. Detta gäller också de medel som hittills avsatts från fjärde AP-fonden för aktieköp. I den allmänna debatten angående användningen av AP-fondsmedel för aktieköp har man försökt göra gällande att syftet med den nya användningen av medel ur AP-fonden i första hand är att tillföra företagen mera eget kapital till gagn för industriell expansion och ökad sysselsättning. Som ett ytterligare motiv har anförts att fonden genom aktieförvärven skulle bli delägare i företagen. Vi var redan från början mycket kritiska mot dessa påståenden. Denna kritik har också besannats av utvecklingen under de senaste två åren. Fjärde AP-fondens placeringar har i huvudsak varit av två slag. Det har handlat om marginella inköp av aktieposter i s.k. väletablerade privata börsföretag. Det har handlat om större placeringar dels i AGA, dels i Volvo. Men ingen kan i dag påvisa att detta lett till att nya jobb har skapats. Inte heller har det lett till något inflytande för löntagarna över företagen. Herr Hovhammar lät i sitt inlägg tidigare i dag påskina att han var orolig. Jag tror att han kan vara helt lugn, för storfinansens ägandepositioner kommer sannerligen inte att förändras. Summeringen måste bli att löntagarnas pengar har använts för att stödköpa aktier i stora privatkapitalistiska företag. Något löntagarinflytande har inte alls blivit följden. Vi har den bestämda uppfattningen att löntagarnas pengar inte kan få användas för aktieköp utan något som helst garanterat inflytande. Vad vi däremot anser vara en riktig politik och en riktig användning av löntagarnas pengar är att de sätts in i ett program för direkt tillväxtfrämjande produktionsinvesteringar i form av nya företag som ägs av staten eller där staten i vart fall har det dominerande inflytandet, att de används för att etablera nya basindustrier främst i svårt utsatta regioner. Sådana regioner har vi som bekant rätt många här i landet. Vart vi än vänder oss har vi för ögonen ett omedelbart behov av nya arbetstillfällen. Främst i kön står ungdom och kvinnor och väntar på att få arbete och utkomst. Jag kan ta mitt eget hemlän, Västmanland, som exempel. Enligt officiella uppgifter angående länets arbetslöshetssiffror är det omedelbara behovet 6 000 nya arbetstillfällen. Av de arbetssökande är över hälften kvinnor, av det totala antalet registrerade arbetslösa är över hälften ungdom mellan 16 och 24 år. Jag vill här också erinra om all den dolda arbetslöshet som vi vet finns. Många människor anser det inte mödan värt att gå till arbetsförmedlingen och anmäla sina tjänster därför att de på förhand vet att inget jobb kan erbjudas. Jag tror, herr talman, att det är ganska svårt att gå till dessa människor och säga: Jo, ni kommer att få nya arbetstillfällen genom att man nu för över ytterligare 500 miljoner till den fjärde AP-fonden för aktieköp. Det är naturligtvis ingen som tror på något sådant. Här gäller det att göra mer aktivt bruk av medlen i AP fonden för att skapa sysselsättning och makt åt de anställda i företagen. I näringsutskottets betänkande säger man ”att motionärerna torde ge uttrycket ”basindustri", -—-—, en vidare innebörd”. Är det verkligen så svårt att förstå detta uttryck? Jag tror att man med litet god vilja ganska lätt kan begripa vad vi menar. Men problemet är väl snarast att man inte vill höra talas om basindustrier — dvs. statliga företag med ett reellt löntagarinflytande som skulle bryta storfinansens makt. Basindustrierna måste enligt vår mening bilda grundvalen för en ökad industriell verksamhet — det kan vara statliga verkstadsindustrier med metallmanufakturprodukter, det kan vara specialindustrier för motorer och utrustning exempelvis för transportsektorn, det kan vara petrokemiska industrier, det kan vara specialstålverk, som vi exempelvis är i behov av i Bergslagsområdet. Gemensamt för dessa basindustrier är att de kommer att utgöra grundvalen och drivmotorn för den ekonomiska utvecklingen i regionerna; i den meningen blir de alltså basindustrier. En satsning på statliga basindustrier är nödvändig, om vi över huvud taget skall kunna bereda sysselsättning åt människorna. Vi menar i vårt parti att 5 96 av fondmedlen —- omkring 4,5 miljarder f. n. — bör placeras och användas för att bygga upp statsägda industrier och att den nuvarande fjärde AP-fondens innehav av aktier i privatkapitalistiska företag bör avvecklas. Vi anser att en sådan användning av löntagarnas pengar står i överensstämmelse med deras intressen både i nuet och i framtiden. En satsning på statliga basindustrier inbegriper också att de anställda som arbetar i dessa företag skall ha det avgörande inflytandet över företaget. En företagsdemokrati med reellt innehåll ligger också i de arbetandes intresse. Den metod, den linje som vänsterpartiet kommunisterna föreslår när det gäller att i de arbetandes intresse utnyttja och använda medel ur AP-fonden, är att göra slut på arbetslösheten genom uppbyggnad av statliga industrier, där makten i företagen tillförsäkras de anställda. Ingen kan bestrida att användande av AP-fondens pengar på detta sätt skulle öka antalet sysselsättningstillfällen i landet. Ingen kan bestrida att det ligger i hela arbetarklassens intresse att vi söker skapa livskraftiga regioner och landsdelar, utgående från målsättningen om allas rätt till arbete oavsett kön och bosättningsort. Det måste bli slut på den regionala obalansen. Styrning av större investeringar är därför nödvändig. Därest åtgärder av det slag vi föreslår inte realiseras för att åstadkomma sysselsättning, kommer hela landsändar och regioner inom kort att få vidkännas mycket betydande svårigheter. Den samhälleliga servicen kommer inte att kunna upprätthållas, och människornas rättmätiga krav på socialt och kulturellt utbud blir ännu sämre tillgodosedda. Det blir med andra ord en social degradering som inte kan accepteras. För att motverka en sådan social degradering måste enligt vår mening — som vi har skisserat den i vår partimotion - AP-fondens medel användas. Herr talman! Jag avser att yrka bifall till reservationerna 3 och 5 i näringsutskottets betänkande.

Herr talman! På detta stadium av debatten är det väldigt svårt att tillföra något nytt, och jag skall därför inskränka mig till några få synpunkter, främst beträffande fjärde AP-fonden. I år liksom 1973 gäller att det för svensk borgerlighet är viktigast att begränsa AP-medlens användning så mycket som möjligt till sådana former som inte medger inflytande för de anställda, som ju är AP-fondernas egentliga ägare. Helst ser man att AP-medlen blir rena lånemedel som via bankerna förmedlas till företagen. Aktieköp är man ytterst misstänksam emot. Men sedan nu fjärde AP-fonden har verkat några år är man försiktig. Det är bara moderaterna som går på den totala avslagslinjen. Folkpartiet har lärt av tidigare misstag och föreslår nu att de 500 miljonerna beviljas, dock med mycket stora restriktioner. Det som för förre folkpartiledaren var den väldigaste socialiseringsaktionen genom tiderna godtas nu av hans parti, låt vara med vissa inskränkningar. Såväl centern som folkpartiet är således tveksamma i sina bifallsyrkanden. Fjärde AP-fonden skall endast få köpa högst så mycket aktier som motsvarar 5 96 av rösträtten i företagen. AP-fondernas pengar är farliga pengar, deras makt måste man begränsa på alla vis. Men den privates pengar är inte farliga, i synnerhet inte om han äger mycket av dem. Någon fara med svenskt storkapital har inte de borgerliga känt av. Tydligen går också multinationella pengar ganska bra. Men AP-fondspengar är man rädd för. När nu centern medverkar till uttalanden om att när det gäller AP-fondens aktier i företagen skall i första hand de anställda företräda på bolagsstämman, så måste man se det mot bakgrunden av att centern motsätter sig köp av mer än 5 96 av aktierna. Större tilltro har man inte till de anställda. 95 96 tilltro till storkapitalet och 5 96 tilltro till de anställda, det är centerns och folkpartiets uppfattning om ekonomisk demokrati — det kan vara värt att notera. I det föreliggande utskottsbetänkandet finns ett särskilt yrkande från centern och folkpartiet att när den fjärde AP-fonden blir representerad i ett bolags styrelse i kraft av sitt aktieinnehav, då skall man utse någon av de anställda som styrelseledamot. Med den omfattning AP-fondens aktieköp skulle få enligt centeroch folkpartiförslaget kan det synas föga meningsfullt att diskutera vilka som bör utses till styrelseledamöter. Skulle nu ändå fonden råka få möjlighet att bli representerad i någon bolagsstyrelse, så bör den saken också kunna klaras utan särregler. Vid bolagsstämman bör de anställda i första hand utöva rösträtten, och då finner vi det inte befogat att särskilt peka ut för dem vem de skall välja. De anställda torde vara minst lika kapabla som andra att själva utse dem de skall välja. Vpk har i sin reservation ett yrkande av annat slag än de borgerliga och vill att en betydligt större summa än regeringen föreslår — det rör sig om närmare 4 miljarder — skall satsas på utbyggnad av näringslivet men då enbart i statliga basindustrier. Rent allmänt kan jag hysa en viss sympati för den reservationen i så måtto att vad vi behöver nu i väldig omfattning är investeringsvilligt kapital. Den väg som man här anvisar är dock svårframkomlig. Det räcker inte bara med att ha tillgång till kapital. Man måste ha lämpliga projekt och lämpliga produkter också att satsa på, var nu dessa än finns. Det föreligger heller enligt såväl gällande som föreslagna stadgar inget förbud för AP-fonden att köpa aktier i statliga företag, om de skulle utbjudas. Vi har dock i utskottet ansett att direkta statliga företagsinvesteringar bör kunna finansieras på annat sätt än över AP-fonden. Staten är ju i dag en stor låntagare i AP-fonderna, om också inte i den fjärde fonden. I sin motion rörande anslagen till fjärde AP-fonden hade mittenpartierna ställt upp en rad villkor för sin medverkan. Dessa villkor har man dock nu gått ifrån, och jag skall inte kommentera annat än en punkt. Man söker i sin motion, liksom i sin allmänna propaganda, göra gällande att statsmakterna skulle vara särskilt njugga mot små och medelstora företag när det gäller kapitaltilldelning och i stället gynna storföretagen. Detta är inte sant. I årets budgetproposition tas t.ex. upp 1 500 miljoner till regionalpolitik, pengar som i allt väsentligt går till små och medelstora företag. Anslagen till hantverksoch industrilånefonden liksom företagarföreningarnas egen utlåning skall jag inte här behandla. Vi återkommer till detta senare i vår. Men låt mig konstatera att utlåningen är betydelsefull och ökande. AB Industrikredit och AB Företagskredit — ett par andra låneinstitut som särskilt omnämns i centermotionen — har under 1975 lånat ut ca 1 miljard till mindre och medelstora företag, och de har inte just nu något särskilt prekärt kapitalbehov. De får påfyllning i sina kassor från AP-fonderna när de behöver det. Utöver detta finns det också ett flertal andra låneinstitut med speciell inriktning på små och medelstora företag. Jag har särskilt velat säga detta sista om småföretagens kapitalförsörjning mot bakgrund av en socialdemokratisk småföretagarkonferens i Uddevalla som jag deltog i för ett par veckor sedan. Där diskuterade ett 60-tal småföretagare i två dagar olika företagsproblem. De var ense om att det inte var kapitalfrågorna som var de angelägnaste problemen. Nej, det var helt andra ting — produktutveckling, samverkan mellan stora och små företag, vissa arvsskattefrågor, underleverantörssystemet och liknande ting var problemen. All företagsamhet har naturligtvis sina problem, särskilt i vikande exportkonjunkturer. De små och medelstora företagen har alltså sina problem. De får det inte ett dugg bättre genom allmänt gnäll över skatter eller tillyxade överbud när det gäller kapitaltillförseln. Det är bara en seriös analys av vilka deras speciella problem är och konkreta förslag om hur man skall komma till rätta med de problemen som hjälper dem. Det är min fasta övertygelse att företagare, anställda och samhället gemensamt skall kunna lösa problemen. Industridepartementet, industriverket och de regionala industriservicemyndigheterna gör allt de kan för att hjälpa företagarna på olika sätt, men naturligtvis är viljan, entusiasmen och kunnigheten hos företagaren och hos de anställda den viktigaste förutsättningen för ett gott resultat. Herr talman! Jag får återkomma beträffande yrkandena senare.
Herr talman! Som herr Svanberg sade har dagens debatt berört de flesta områden, och jag skall nu bara ta upp ett par små frågor. Vi från mittenpartierna anser att AP-fondens medel är farliga, sade herr Svanberg, men om multinationella företag slussar in pengar och köper upp de mindre företagen, så är det inte farligt. Jo, både herr Wirtén och herr Ahlmark har i sina debattinlägg i dag sagt att vår uppfattning är att det är olyckligt att de mindre företagen köps upp i så stor utsträckning.

Vi tycker att det är ekonomisk demokrati att de anställda får en representant i styrelsen. Jag kan inte se att det skulle innebära något motsatsförhållande till ekonomisk demokrati. Varför skall man endast ha centralt utsedda styrelserepresentanter? Om och när AP-fonden begär en plats i styrelsen, så tycker vi det är rimligt att man utser någon som arbetar i företaget.
Herr talman! Vi moderater håller fortfarande med förutvarande folkpartiledaren herr Helén om att fjärde AP-fonden är den största socialiseringsaktionen genom tiderna. Herr Svanberg sade att vi vill gynna storföretagen och storkapitalet, men det är ju så att de 500 miljoner som vi nu skall besluta om går just till dessa stora företag, medan de mindre och medelstora ingenting får med av de pengarna. Det är bara på det sättet. Sedan talade herr Svanberg också om den socialdemokratiska företagarkonferensen i Uddevalla, som också jag har läst om i pressen. Jag uppfattade emellertid den konferensen så, att socialdemokraterna känner sig irriterade och plågade av den kritik som de icke-socialistiska partierna har riktat mot regeringspartiet för det sätt på vilket småföretagarna i vårt land behandlas. Det tycker jag framgick ganska tydligt, när man läste referaten från konferensen i Uddevalla. De mindre och medelstora företagen är främst oroade över arbetsgivaravgifterna. Det har jag tidigare framfört vid många tillfällen i denna kammare. De avgifterna slår mycket hårt. Mindre och medelstora företag är arbetskraftsintensiva och drabbas därför hårdast. Vidare gör Åmanlagarna att många företagare i dag är mycket betänksamma när det gäller att nyanställa arbetskraft. Slutligen gör också förslaget om § 32 - som också kommer att behandlas här i vår — att många tvekar att investera och ser framtiden ganska mörk. Även den saken har jag tidigare påpekat i dagens debatt.

Herr talman! Herr Andersson i Örebro säger att han hyser stark kärlek till de anställda, och han vill gärna att de får sitta med i bolagsstyrelsen. Men herr Andersson ser effektivt till att de anställda egentligen aldrig skall ha någon möjlighet till det, därför att aktieinnehavet inte får bli mer än 5 96. Jag tycker därför inte att herr Andersson skall skryta så mycket med den platoniska kärleken. Jag tror också att de anställda är fullt i stånd att själva välja sina ombud — om det någonsin skulle gå dithän att de får en styrelserepresentation med de förslag som folkpartiet och centern har lagt fram. Sedan sade herr Andersson att man i folkpartiet är emot de multinationella företagen. Även det måste vara en ganska platonisk känsla, eftersom man inte vill göra något som går de företagen emot; man talar bara allmänt om att man är emot dem. Herr Hovhammar har bekymmer med flera ting. Han har bl.a. bekymmer med småföretagarkonferensen i Uddevalla. Han talar om för mig, som var närvarande, vad som verkligen sades där. Han hade läst referat i pressen av det. Jag tror att det är farligt att låta sig informeras enbart genom vad tidningarna skriver. Jag tror jag vet bättre vad som sades. Där sades bl.a., herr Hovhammar, att den verksamhet som vissa s.k. småföretagarorganisationer — herr Hovhammar kanske kan räkna ut vilken organisation som framför allt avsågs — bedriver är en direkt fara för småföretagen på grund av ensidigheten i denna verksamhet, kverulansen och oförmågan att verkligen ta upp de reella problemen. Småföretagarna hade problem — det vill jag inte förneka. Det var många problem som vi allvarligt diskuterade. Men det var inte så att det enda problemet var bristen på pengar och skatterna. Det finns annat att göra. De var inte där för att protestera mot socialdemokratin. De var där för att protestera mot självvalda företrädare för dem som vet vad de vill bättre än de vet det själva. Herr talman! Med detta anser jag att jag har fullgjort min del av debatten och tänker inte delta ytterligare i den.
Herr talman! Jag vill påstå att herr Svanbergs minne sviker honom alldeles bedrövligt här i kväll, inte minst när det gäller styrelserepresentationen. Frågan om de anställdas representation i styrelsen har för mig och folkpartiet gällt att de skall ha det i egenskap av anställda i företagen. Jag vill erinra om det motstånd vi mötte från socialdemokraterna när Sven Wedén en gång i tiden föreslog att de anställda skulle få styrelserepresentation. När det gäller de multinationella företagen har jag i gott minne hur vi ensamma i näringsutskottet förde fram reservationer som skulle innebära en begränsning av deras makt. Det kan inte bestridas. Herr Svanberg kan gå till näringsutskottets gamla betänkanden och kontrollera det. —- Nog sagt om detta.
Herr talman! Jag är inte direkt bekymrad över att det var en socialdemokratisk småföretagarkonferens i Uddevalla. Var och en har ju rätt att hålla sina konferenser. Men det är klart att man blir bekymrad om de företagare som där var närvarande inte protesterade mot de höga arbetsgivaravgifterna och tog upp de problem som Åmanlagarna innebär, § 32-probiematiken, generationsväxlingsproblemen, förmögenhetsbeskattningen m.m. Om de inte gjorde detta var det ganska unikt, för det är frågor som verkligen upprör företagarna i dag. Vad beträffar den företagareorganisation som herr Svanberg syftade på kan jag glädja herr Svanberg med att den organisationen under 1975 haft sitt allra bästa år hittills och fått den allra största anslutningen från just de mindre och medelstora företagen.

Herr talman! Den mycket långa debatt som vi haft i dag har framför allt visat att varje saklig bedömning av vårt lands nuvarande ekonomi måste leda fram till slutsatsen att behovet av effektiva investeringar i näringslivet är mycket stort. Det måste vara en av de effektivaste åtgärder som kan vidtas för att bromsa upp den kraftiga inflation som vi nu har att brottas med. Det torde också vara den åtgärd som på sikt kan rätta till vår betalningsbalans. Det gäller att satsa våra resurser på effektiva investeringar som kan bli räntabla i en hård internationell konkurrens. De effektivaste investeringarna torde kunna åstadkommas inom den stora flora som vi har här i landet av stora och små företag där det krävs en normal avkastning av det insatta kapitalet. Det kravet ställs inte för den ensidiga satsningen på den statliga företagsamheten. Det är då av vikt att de åtgärder som statsmakten vidtar blir av generell art, så att vi inte får en snedvriden konkurrens. Det har vi haft alltför mycket av under de senaste åren på grund av att det gjorts en oändlig massa inhopp av alla de slag genom olika samhälleliga åtgärder. En verkligt korkurrensneutral åtgärd är de investeringsavdrag och bidrag som vi nu har. Tyvärr är dessa alltför små, och därför har oppositionen i skatteutskottet samlats i en reservation där vi kräver en fördubbling av investeringsavdragen-bidragen för maskiner och inventarier samt ett införande av investeringsavdrag för byggnader i näringslivet med 10 ”, eller motsvarande bidrag. Vi har en mycket stor tillgång i den svenska småföretagsamheten; denna har en betydligt större anpassningsförmåga till marknaden än de större företagen, som helt naturligt inte har samma möjligheter att förändra sin produktionsprocess. En investeringsstimulans är särskilt lämplig för den mindre och medelstora företagsamheten, som därigenom får tillfälle till en inte sällan behövlig modernisering av sin produktionsapparat. Samtidigt ger dessa investeringsavdrag företagen en chans att lättare kunna exploatera nya idéer, som ofta finns i rikt mått hos småföretagen. Idéerna måste växa fram spontant. Det går inte att kommendera fram dem genom stora statliga satsningar. Det borde regeringen vid det här laget ha lärt sig, sedan man sett resultatet av sitt s.k. utvecklingsbolag, som har blivit ett verkligt fiasko med förluster på över 100 milj.kr. Även från sysselsättningssynpunkt är det av vikt att den s.k. småföretagsamheten uppmuntras, då vi här har de mest arbetsintensiva företagstyperna där en blandning av hantverk och industri alltjämt lever kvar. Nog måste det kännas generande för regeringen att över 5 ". av våra ungdomar i dag saknar sysselsättning. Det torde vara ganska självklart att det är något fel när just ungdomen inte kan finna plats i vårt arbetsliv. Det måste vara beklämmande att som ung börja med att bli föremål för samhällets åtgärder för att kunna beredas sysselsättning och inte finna en sådan på den normala arbetsmarknaden. Vi måste se till att det återigen skapas en framtidstro inom vårt svenska näringsliv. Det gäller inte minst för de små företagarna som tillsammans har så stor betydelse för helheten. Företagslusten måste åter få sin chans. Det måste ånyo bli ett intresse för nyföretagsamhet. Den nuvarande politiken medför att många företagare helst vill komma ifrån det ansvar som det innebär att ha många anställda i sin tjänst. Det visar att det är något fel på den förda politiken. Ett led i strävandena att göra det något lättare för företagsamheten är att riksdagen bifaller den reservation som har fogats vid skatteutskottets betänkande nr 29. Vi har hört talas om en konferens som skall hållas om några dagar. Det skall bli verkligt intressant att se om Sveriges statsminister anser sig ha behov av representanter för hantverksoch småindustriorganisationerna vid den konferensen. Herr talman! Jag ber att få återkomma senare med yrkande om bifall till vår reservation vid näringsutskottets betänkande nr 34.

Herr talman! I denna debatt, som pågått hela dagen, har konjunkturpolitiken varit huvudämnet. Oron för den ekonomiska utvecklingen, sysselsättningen och de framtida exportmöjligheterna är frågor som ständigt möter i den politiska debatten. Den politik som hittills förts har bl.a. syftat till att via lagerstöd skapa förutsättningar för fortsatt produktion. Denna politik har stöd från alla partier. Men även om det är fallet, kan ingen bortse från de risker och problem som kan uppstå när man på detta sätt möter en lågkonjunktur, särskilt om lågkonjunkturen blir alltför långvarig. Enligt mitt sätt att se är detta en väg för att bibehålla sysselsättningen. En annan väg på vilken man samtidigt bör satsa är att utnyttja lågkonjunkturen till att förbättra och bygga ut produktionsapparaten. Regeringen har också vidtagit åtgärder i denna riktning. Vad tvisten i dag egentligen gäller är huruvida dessa åtgärder är tillräckliga. Regeringen har stimulerat den offentliga sektorn genom att tidigarelägga investeringar och genom att ställa större kapitalresurser till förfogande. Också för storindustrin har betydande stimulansåtgärder vidtagits, bl.a. genom frisläpp av investeringsfonderna. Men möjligheten att under gynnsamma perioder avsätta till olika slag av investeringsfonder är förbehållna de större företagen. Den stora gruppen mindre företag och delvis även medelstora företag är fortfarande utestängda från denna möjlighet till resultatutjämning. För att på något sätt också inom denna totalt sett stora grupp stimulera till investeringar beslöt riksdagen i höstas att införa ett tioprocentigt investeringsavdrag för investeringar i maskiner och inventarier att utgå t. 0. m. utgången av 1976. Samtidigt genomfördes det ofta framförda centerförslaget att investeringsavdraget skulle kompletteras med ett motsvarande investeringsbidrag. Konjunkturutvecklingen har sedan dess ytterligare dämpats, och enligt centerns och folkpartiets uppfattning, framförd i mittenmotionen 1975/76:2043, bör detta medföra att investeringsbidraget och investeringsavdraget nu förstärks för att stimulera till snabba beslut inom näringslivet om ytterligare investeringar. Förslaget, som framgår av den till skatteutskottets betänkande nr 29 fogade reservationen, är så utformat att investeringsavdraget skall höjas till 20 "+ och att investeringsbidraget för liknande investeringar skall höjas till 8 ”.. Vidare föreslås ett investeringsavdrag på 10 ”» och ett investeringsbidrag på 4 "» för byggnadsinvesteringar. De nya procenttalen bör i samtliga fall avse leveranser och byggnadsarbeten som sker under tiden den 15 mars-31 december 1976. När det gäller stimulansåtgärder för byggnadsarbeten har de av regeringen tidigare vidtagna åtgärderna omfattat såväl den offentliga sektorn som storföretagen, medan däremot de mindre företagen ställts vid sidan om. Vi har ansett att också denna sektor bör få del av stimulansåtgärderna, inte minst därför att dessa i totalproduktionen spelar en väsentlig roll. Stimulansåtgärderna bör vara så utformade att de verkligen stimulerar till snabba åtgärder för nya investeringar. Vidare bör de vara tidsbegränsade, också beträffande leveranstider, för att man skall uppnå åsyftad verkan. Det är också så förslaget i reservationen är utformat. För att man skall kunna utnyttja det dämpade konjunkturläget till en upprustning av produktionsapparaten anser vi i centern att de i reservationen föreslagna åtgärderna är nödvändiga. Herr talman! Jag återkommer med mitt yrkande när skatteutskottets betänkande nr 29 har föredragits.

Herr talman! En av de viktigaste uppgifterna för samhället och för den ekonomiska politiken är att medverka till att alla människor som vill arbeta också kan få ett arbete. Att ha ett arbete är avgörande för människors trygghet, självkänsla och utveckling. Att inte ha ett arbete kan medföra otrygghet, sociala problem och bristande tro på framtiden. Det är tillfredsställande att Sverige har och har haft lägre arbetslöshet än många andra länder. Det är också tillfredsställande att arbetslösheten nu minskar. Vi kan ju notera en inte oväsentlig nedgång under februari. Nu skall vi dock inte dra för stora slutsatser av detta. Arbetslösheten brukar vara lägre i februari än i januari. Men ändå är många människor — alltför många — i dag utan arbete. Därför är det angeläget för oss att se till att vi kan skaffa ännu flera arbeten. En av de viktigaste förutsättningarna för en hög sysselsättning är ett starkt näringsliv med stabila och utvecklingsbara företag. Och en av de viktigaste förutsättningarna för stabila och utvecklingsbara företag är en hög investeringsvilja, att företagen fortsätter att bygga ut, skaffa nya maskiner och skapa nya arbetstillfällen. I finansplanen sägs att industrins investeringar under 1976 kommer att öka med 1 ".. Det är klart otillräckligt. Långtidsutredningen räknar med att industrins investeringar måste öka med 5-6 ", under resten av 1970-talet. Annars kommer vi inte att få balans i den svenska ekonomin. Vi har också i bakgrunden att investeringarna under 1975 var relativt låga inom industrin. De blir åtskilligt lägre än vad regeringen trodde i början av året. Det är därför en otillräcklig målsättning att investeringarna endast skall öka med 1 ", — otillräcklig för 1976 för att klara sysselsättningen under året och otillräcklig på längre sikt för att öka styrkan i svensk ekonomi och för att ge människor jobb under kommande år. I en motion från folkpartiet och centern säger vi därför att man måste försöka stimulera investeringarna och kapacitetsutnyttjandet i näringslivet. Efter nio timmars debatt i dag har mycket redan sagts, och jag skall bara stanna vid ett inslag som har behandlats av skatteutskottet, nämligen frågan om investeringsavdrag och investeringsbidrag. Nuvarande regler innebär att företag som investerar har möjlighet till ett extra skatteavdrag med 10 ". av värdet av investeringarna i maskiner. Företag som inte kan utnyttja detta avdrag kan få ett bidrag med 4 ", av investeringskostnaderna. Vi menar att investeringsavdraget för maskiner och inventarier bör vara 20 ". och för byggnader 10 ",. Investeringsbidraget bör på motsvarande sätt vara 8 ", för maskiner och inventarier samt 4 ". för byggnader. En sådan förstärkning skulle medverka till att stimulera investeringarna och därmed sysselsättningen. De nya reglerna bör gälla omedelbart och avse resten av 1976. Vi får senare bedöma vilka investeringsstimulanser som kan bli nödvändiga efter 1976. Vi säger samtidigt att vi är beredda att inte införa en investeringsavgift, om en senare högkonjunktur skulle nå en sådan nivå att efterfrågan skulle driva på inflationen. Vi menar och har sagt det också i andra sammanhang, att beskattningen och alltså bl.a. investeringsavdragen skall kunna användas som medel i konjunkturpolitiken. De skall kunna varieras — höjas eller sänkas — vid olika tidpunkter. Skatteutskottets majoritet, de socialdemokratiska ledamöterna, vill vänta. Det är för tidigt att bedöma detta, säger man, och man vill först se på enkäter om företagens investeringsplaner. Men vi vet ju redan ganska mycket om detta. Vi vet vad som hände förra året. Vi har prognoser för 1976. Vi känner regeringens och långtidsutredningens bedömningar. Vi vet att investeringarna måste öka. Därför kan vi och bör vi ta beslut redan nu, och det är detta som sägs i reservationen till skatteutskottets betänkande. Herr talman! Jag ber att få återkomma med yrkanden efter behandlingen av finansutskottets betänkande.

Herr talman! Ett utmärkande drag i den ekonomiska politiken är stödet till privatkapitalet. Det finns en rad direkta bidrag, och avdragsmöjligheterna är många. Motiveringarna för olika former av subventioner är skiftande, men ofta åberopas sysselsättningsskäl. Det finns särskilda bidrag för att anställa olika kategorier på arbetsmarknaden, och det finns särskilda bidrag för att inte avskeda anställda. De borgerliga partierna har drivit och driver med stor energi linjen om att statsmedel på detta sätt skall ställas till privatföretagens förfogande. Regeringen har följt och följer denna linje, även om strid kan uppstå rörande omfattningen av de olika subventionerna. De borgerliga motionerna om höjning av det särskilda investeringsavdraget och det statliga investeringsbidraget för inventarieanskaffning innebär att man vill gå vidare på subventionsvägen. Det är också betecknande att när man från socialdemokratiskt håll avvisar dessa krav så sker det bl.a. med hänvisning till de omfattande åtgärder som redan vidtagits för att, som det heter, stimulera näringslivets investeringar. Vi menar från vänsterpartiet kommunisterna att det är angeläget att ompröva hela denna subventionspolitik. En statlig investeringsstyrning och etableringskontroll samt mobilisering av AP-fonderna för ett statligt industrialiseringsprogram skulle enligt vår mening vara effektiva åtgärder i kampen för rätt till arbete. Detta är åtgärder som inte fördelningsmässigt gynnar kapitalisterna och inte stärker deras grepp över investeringar och ekonomisk utveckling. Den linje regeringen och de borgerliga partierna följt är orimlig. Den innebär att privatkapitalet i alla lägen skall understödjas; t.o.m. när profitintressena vållar arbetslöshet skall statsmedel användas för subventioner. Man kan inte bekämpa arbetslösheten genom ökade satsningar på de krafter som orsakar arbetslöshet. Denna politik måste också ses i förhållande till skattepolitiken i övrigt. Subventioner till företagen, gynnsamma avdragsvillkor för dessa och liknande företeelser får genomslag på skatteområdet i övrigt. Det är skattepengar som används för bidrag och subventioner. Uteblivna skatteinkomster till följd av avdragsbestämmelserna måste tas in på annat sätt. Det går inte att isolera dessa frågor från den allmänna skattedebatten. De avdragsgilla avsättningarna till olika fonder leder till att skatteinkomsterna till stat och kommun minskar. För kommunerna är det påtagbart hur skatteinkomsterna från företagen tenderar att minska samtidigt som de kommunala utgifterna stiger. Detta driver fram kommunala skattehöjningar. Vi har från vpk i detta sammanhang aktualiserat frågan om en särskild bolagsskatt för att möjliggöra statliga insatser i syfte att hålla kommunalskatterna nere. Trots överenskommelsen mellan regeringen och kommunförbunden om att under två år maximera den kommunala skattehöjningen till 1 krona kan vi notera att kommunalskatten höjdes med i runt tal 90 öre redan första året. När vi därtill vet att kommunalskatten slår hårt i de lägre inkomstgrupperna kan vi direkt se vilka som får betala generositeten mot privatkapitalet. Kommunalskatten har större tyngd än den direkta statliga skatten i inkomstlägen upp till 70 000 och 80 000 kr., dvs. för de flesta inkomsttagarna. I en stor artikel i LO-tidningen har herr Sven Ekström, som är ordförande i kommunalekonomiska utredningen, visat hur en låginkomsttagare med 20 000 kr. i skattepliktig inkomst kan komma undan med 550 kr. i statsskatt men att han måste betala inte mindre än 5 200 kr i kommunalskatt. Vad som förvånat mig är att bland alla dem som krävt ett nytt skattesystem har knappast någon tagit upp frågan om kommunalskatten, säger herr Ekström. Låt mig som kommentar till detta ändå påpeka att från vänsterpartiet kommunisterna har vi mycket energiskt drivit frågan om åtgärder för att hålla nera kommunalskatterna. Vi har som omedelbara åtgärder krävt ett statligt grundbidrag till pensionärernas bostadstillägg och att staten skall överta personalkostnaderna vid barnstugorna. Men vi har också krävt att kommuner och landsting befrias från skyldighet att erlägga allmän arbetsgivaravgift. Som det nu är tvingas man över den orättvist verkande kommunalskatten att ta in stora belopp som skall gå till statskassan Dessa problematik har fått ökad tyngd genom de skatteomläggningar som Hagaöverenskommelserna inneburit. På sikt menar vi också att en sammanslagen progressiv statskommunal skatt ter sig som en lösning. Det är ohållbart att stora delar av samhällsservicen skall finansieras med en skatteform som särskilt hårt drabbar dem som har låga eller medelhöga inkomster. Det är ohållbart att bolagen skall betala bara en bråkdel av skatteinkomsterna för den kommunala servicen. Vi menar att det måste vara möjligt att lösa de problem som hänger samman med den kommunala självstyrelsen och fördelningen av resurserna vid övergång till en sådan enhetlig statskommunal skatt. Vi vill slå fast att skattepolitiken måste få en annan inriktning om den skall bidra till en omfördelning av skattebördorna. Att finansiera subventionspolitiken gentemot privatkapitalet genom kommunalskatter och indirekta skatter, som hårdast drabbar vanliga inkomsttagare, är en ohållbar skattepolitisk linje. Detta bör hållas i minnet när man från borgerligt håll högljutt klagar över skattebördorna. Den linje som de borgerliga partierna företräder förstärker ytterligare de negativa effekterna av skattepolitiken. På en rad områden framträder orättvisorna i skattesystemet. De mest bärkraftiga gynnas på bekostnad av människor med låga inkomster eller med medelinkomster. Det gäller bl.a. avdragsreglerna. Ett och samma avdrag får olika effekt i olika inkomstlägen och hela avdragssystemet gynnar höginkomsttagarna och missgynnar låginkomsttagarna. Vpk har därför krävt förändring av avdragsreglerna i skattesystemet för att undanröja orättvisorna. Detta gäller den indirekta beskattningen, som blir mest kännbar för människor med låga inkomster. Att ta ut skatt på maten drabbar hårdast de grupper som måste använda större delen av inkomsten till livsnödvändig konsumtion, främst låginkomsttagare, barnfamiljer och pensionärer. När också prisstegringarna beskattas blir bördan särskilt tung. Vpk har därför krävt att matmomsen skall slopas, samtidigt som vi kräver en skärpt kapitalbeskattning. Skatteflykt och skattefusk undandrar miljardbelopp från beskattning och vältrar därmed över ytterligare bördor på löntagarna. Det är speciella grupper som bedriver skattefusk och skatteflykt samtidigt som vanliga löntagare betalar skatt på varje intjänt krona. Vpk har därför krävt omedelbara åtgärder mot skatteflykt och skattefusk. Sammanfattningsvis vill jag säga att skattepolitiken återspeglar de ekonomiska orättvisorna i samhället. Grupper som är gynnade i andra avseenden gynnas också skattemässigt, medan grupper som är missgynnade i andra avseenden missgynnas också skattemässigt. Den gåvooch subventionspolitik gentemot storföretagen som kommer till uttryck i skatteutskottets betänkande kan inte isoleras från skatteoch fördelningspolitiken i övrigt. Vad privatkapitalet erhåller via gåvor, subventioner och generösa avdrag ökar ytterligare skattebördan för de stora grupperna människor med låga och medelstora inkomster. Detta är faktiska förhållanden som det inte går att komma förbi. Vänsterpartiet kommunisterna företräder en linje som syftar till att skattepolitiken skall användas för att åstadkomma en omfördelning av skattebördorna. Det är nödvändigt att lätta bördorna för de stora löntagargrupperna och samtidigt skärpa beskattningen av bolagsvinster, kapital, höginkomster och stora förmögenheter.

Herr talman! Det finns egentligen tre aspekter man kan lägga på de skattefrågor som behandlas i det här sammanhanget. Det gäller dels den konjunkturpolitiska aspekten, dels den fördelningsmässiga aspekten, dels den rent tekniska aspekten. I det här läget i debatten anser jag mig inte vara kapabel att framföra några nya synpunkter på skattelättnadens konjunkturpolitiska betydelse. Den har ältats tillräckligt länge förut i dag. Vad gäller det rent skattetekniska förfarandet tror jag lugnt att man kan säga att även om reservanternas förslag kommer att genomföras så möter inte heller det några tekniska hinder. Den enda punkt där jag alltså anser mig ha något att tillföra debatten gäller den fördelningspolitiska effekten. Varje åtgärd av det slaget innebär en viss orättvisa vid beskattningen. Om en företagare just nu råkar ha behov av en maskin så får han ett bidrag — eller om man så vill ett avdrag; det är ungefär samma sak — som den som köper maskinen vid ett annat tillfälle inte får. Varje avsteg från våra generella skatteregler innebär således orättvisor olika företagare emellan samt mellan företagargrupper och andra grupper. Det måste enligt skatteutskottets majoritet till väldigt starka skäl för att dylika åtgärder skall vidtas. Sådana skäl är enligt denna utskottsmajoritets uppfattning inte för handen just nu. Jag är medveten om att den kritik som riktats mot de orättvisor som ligger i att genomföra reservanternas förslag också kan riktas mot de mera begränsade förmåner som redan utgår, men det är inget skäl eller i varje fall ett dåligt skäl för att späda på ytterligare med skattelättnader och gåvor. Jag anser att det måste finnas bättre sätt att stimulera konjunkturen i dagsläget än just detta. Herr talman! Även jag ber att få återkomma vid ett senare tillfälle med yrkanden.

Herr talman! Herr Lövenborg har frågat justitieministern vilka åtgärder som har vidtagits i syfte att utöka antalet rättspsykiatriska klinikplatser så att väntetiderna för rättspsykiatrisk undersökning i brottmål kan minskas. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. I enlighet med 1961 års riksdagsbeslut har under det senaste årtiondet det rättspsykiatriska undersökningsväsendet rustats upp i betydande grad. Sålunda har nya rättspsykiatriska kliniker byggts i Uppsala, Lund och Göteborg. Vidare planeras två nya rättspsykiatriska kliniker i anslutning till Umeå lasarett resp. Huddinge sjukhus. Dessa kliniker beräknas kunna tas i bruk under år 1978. Även i övrigt har åtskilligt gjorts för att förbättra förhållandena inom rättspsykiatrin. Den rättspsykiatriska verksamheten har kontinuerligt förstärkts med läkare, kuratorer och annan personal. Vidare har socialstyrelsen lämnat anvisningar om rationalisering av undersökningsarbetet och om utformningen av rättspsykiatriska utlåtanden. Dessutom har socialstyrelsen sökt stimulera utomstående psykiatrer att medverka i undersökningsarbetet. Antalet rättspsykiatriska undersökningar på häktade personer har under den senaste femårsperioden varit i stort sett oförändrat; dock har en viss ökning skett under år 1975. Samtidigt har undersökningsfallen visat en tendens att bli alltmer komplicerade. Detta sammanhänger bl.a. med att enklare fall numera ofta får åtalseftergift. Trots de åtgärder som jag här har redogjort för har det därför inte varit möjligt att minska undersökningstiderna i önskvärd utsträckning. F.n. utgör den genomsnittliga undersökningstiden för häktade personer ca tio veckor, vilket innebär en minskning med tre veckor Jag vill i detta sammanhang också erinra om att 1971 års utredning om behandling av psykiskt avvikande enligt direktiven har i uppdrag att bl.a. undersöka i vad mån utredningens förslag påverkar det rättspsykiatriska undersökningsväsendet. Utredningen avser att redovisa resultatet av sitt arbete under år 1976. Enligt vad jag har inhämtat kommer utredningens förslag att innefatta betydande förändringar i den rättspsykiatriska organisationen, som bl.a. syftar till att väsentligt förkorta undersökningstiderna för häktade personer.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Aspling för svaret på min fråga. Jag kan fatta mig mycket kort, därför att jag betraktar svaret som positivt. Det visar att man har uppmärksamheten riktad mot den här problematiken och att man försöker göra något för att förbättra läget. Min fråga ställdes mot bakgrund av att det under föregående år fanns en del rätt uppmärksammade fall, där väntetiderna måste betraktas som helt oacceptabla. Det gällde inte minst klinikplatser för kvinnor. Nu är saker på gång här efter vad som framgår av svaret. Jag noterar — det var i vart fall för mig en nyhet — att två nya rättspsykiatriska kliniker planeras i anslutning till Umeå lasarett resp. Huddinge sjukhus. Det bör rätt väsentligt kunna förbättra situationen. I år redovisas resultatet av utredningen om behandling av psykiskt avvikande. Det kan också ha sin betydelse i sammanhanget. Jag vill än en gång tacka för svaret och säga att vi också från vårt håll skall följa utvecklingen med uppmärksamhet.

Herr talman! Herr Fagerlund har frågat mig om Emmaboda, Lessebo, Nybro och Uppvidinge kommuner kan påräkna statligt lokaliseringsstöd för att trygga sysselsättningen. Bakgrunden till herr Fagerlunds fråga är de väntade svårigheterna för den manuella glasindustrin. De aktuella kommunerna ligger utanför det allmänna stödområdet. Lokaliseringsstöd lämnas i första hand inom stödområdet. Regeringen kan dock bevilja lokaliseringsstöd till företag utanför stödområdet, t.ex. när en ort hotas av arbetslöshet till följd av industrinedläggning. Regeringen kommer att med utgångspunkt i dessa grundläg gande regler pröva ansökningar om lokaliseringsstöd från företag som ämnar starta eller bygga ut verksamhet i de nämnda kommunerna. Jag kan av naturliga skäl inte föregripa regeringens prövning i de enskilda fallen.

Herr talman! Jag skall be att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret, som jag tolkar positivt. Jag förstod ju att man inte kan ge ett generellt löfte, men jag tar arbetsmarknadsministerns uttalade att regeringen ”kommer att med utgångspunkt i dessa grundläggande regler pröva ansökningar om lokaliseringsstöd från företag som ämnar starta eller bygga ut verksamhet i de nämnda kommunerna” som ett direkt löfte att ansökningarna kommer att prövas med all den generositet som är möjlig för att rädda sysselsättningen. Bakgrunden för min fråga är ju precis den som arbetsmarknadsministern har angivit. Låt mig nämna ett par siffror för att visa den manuella glasindustrins betydelse för några kommuner. I Lessebo kommun finns det 2 210 industrisysselsatta. Av dessa är 818 anställda inom glasindustrin, vilket är lika med 37 96. I Uppvidinge kommun finns det 2 370 industrisysselsatta, varav 373 inom glasindustrin, vilket motsvarar 16 26. Men om jag i Uppvidinge också räknar in tekooch träindustrierna blir andelen för de industrisysselsatta 65 96. Vi vet också hurdant läget är inom träoch tekoindustrierna. Jag är alltså tacksam för svaret. Men samma dag som jag lämnade in min fråga kom, utan att jag då kände till saken, det första varningstecknet, och det var faktiskt i en kommun som inte tillhör dem som jag tagit upp. Det var i Högsby kommun, vars näringsliv är ganska likartat det som finns i Uppvidinge, med glas-, träoch tekoindustrier. Jag vill ställa en följdfråga, nämligen om även Högsby kommun kan inräknas bland dem som kommer att ha möjlighet att få lokaliseringsstöd.
Herr talman! Jag har kännedom om situationen i Högsby kommun, samma situation som i de i mitt svar uppräknade kommunerna. Mitt svar gäller självfallet även för denna kommun, om den drabbas av en sådan nedläggning som man befarar.

Herr talman! Man brukar definiera en tipsexpert som en man som i förväg vet exakt hur utgången skall bli av en match — och som efter matchens slut vet exakt varför utgången blev en annan än den han förutsett. Det är inte min avsikt att jämföra vår finansminister med någon tipsexpert, men det är alltid lika intressant att läsa i finansplanen hur prognoserna från ett tidigare år av olika orsaker blivit ganska annorlunda än vad han då förutsett. Om årets finansplan gör herr Sträng gällande att utfallet blivit någorlunda i linje med hans prognoser och att de allra flesta utomstående experter lyckats betydligt sämre än vad han själv gjort. Det är klart att man kan ha olika uppfattningar om vad som är bra eller dåligt vad gäller prognoser, men nog är det så pass markanta skillnader mellan prognoser och utfall att det finns anledning att vara en smula ödmjuk. Men det är kanske inte praktisk politik för en finansminister. Trots detta kan han inte komma ifrån att nämna vissa påtagliga avvikelser, exempelvis att konjunkturnedgången 1975 blev avsevärt djupare än vad han kunde förutspå, vilket medfört en dämpad produktionsutveckling inom industrin. Vi fick en volymminskning av den svenska exporten, varvid skillnaden mellan prognos och utfall var ca 10 96. Detta innebär konkret att vi gick miste om ca 7,5 miljarder kronor i intäkter. Samtidigt steg konsumentpriserna under året med 10 96, vilket är en fjärdedel mer än vad herr Sträng räknade med. Det mest allvarliga på sikt är att vi förlorat stora marknadsandelar på exportmarknaden. Även om en del av förklaringen härtill är att marknaden varit svag för våra basprodukter ligger den allvarligaste anledningen i att kostnadsutvecklingen i Sverige varit så ogynnsam jämfört med våra konkurrentländers. Vår ökning av arbetskraftskostnaden — 22 96 — låg ungefär 50 26 högre än något annat OECD-lands, och det kommer inte att bli lätt att återta dessa marknader. Utfallet har även lett till en kraftig försvagning av bytesbalansen, vars underskott 1975 beräknas uppgå till 7-8 miljarder kronor. Det kan i detta sammanhang vara av intresse att göra en jämförelse med den nyligen publicerade långtidsutrredningen, som konstaterar att vår ekonomi är helt beroende av den internationella ekonomiska utvecklingen. Studerar man hur finanspolitiken läggs upp i vår omvärld, finner man att ett flertal av länderna tycks prioritera prisstabilitet och balans i utrikeshandeln på bekostnad av målet full sysselsättning. Regeringarna i dessa länder tycks bedöma de politiska riskerna av en hög inflation som större än de som följer av en hög arbetslöshet. Eftersom vi i Sverige har den fulla sysselsättningen som främsta mål kan detta medföra svårigheter på det internationella planet. På det inrikespolitiska planet konstaterar långtidsutredningen att vi ända sedan 1960 haft en avtagande produktivitetsstegring som följd av en förskjutning från varuproducerande sektorer till tjänstesektorn, vilken har klart lägre stegringstakt i sin produktivitet. Detta märks mycket väl om man granskar prisökningarna för de olika komponenterna. Lägst ligger den internationellt bestämda sektorn med drygt 3 26, medan den offentliga sektorn når högst med en ökning av ca 11 96 per år. Förklaringen ligger i mekanismen att de sektorer som är skyddade från internationell konkurrens erfarenhetsmässigt har en låg produktivitetsutveckling, vilket leder till ett större genomslag på dessa sektorers prisoch kostnadsstegring vid en likformig lönestegring. Genom detta förhållande kräver en volymförändring en ökning av löpande priser som ligger klart över den privata konsumtionens ökningstakt. Detta medför i sin tur att bruttonationalprodukten ökar långsammare, vilket skärper trycket på skattefinansieringen, där skatteinkomsterna — trots automatiska ökningar — inte räcker till. Man kan komma att få pröva nya grepp i den ekonomiska politiken för att bringa vår inhemska prisoch kostnadsutveckling i linje med omvärldens. Finansministern anser också att ”vi måste inrikta politiken på att successivt återställa jämvikten i vår utrikesbalans och att detta kommer att bli allt svårare ju längre vi dröjer med åtgärder”. Kraven från våra långivare kan annars medföra att den ekonomiska politiken ställs om så att den tvingar fram en deflationistisk politik med ökad arbetslöshet och sänkt levnadsstandard. När man så försöker läsa ut vad finansministern konkret föreslår i finansplanen blir man ganska besviken. Han konstaterar att resursutrymmet för en bruttonationalproduktutveckling med 3 96 om året i betydande omfattning redan är intecknat. Dessutom får vi inget produktivitetstillskott genom befolkningsökning, eftersom hela ökningen faller på årgångarna över 65 år. När så produktivitetsökningen efter hand blir alltmera dämpad och den internationella”skuldsättningen beräknas öka till uppemot 20 miljarder kronor i slutet av det här året — och troligen ännu mera nästa år — blir utgiftsbelastningen mycket påtaglig. Finansministern konstaterar beträffande årets budgetunderskott att utgiftsökningen — 14,7 miljarder kronor — i huvudsak består av automatiska kostnadsökningar och ett fullföljande av redan fattade beslut. Det finns då grundad anledning att befara att årets kostnadsökningar kommer att medföra ännu större underskott i nästa års statsbudget. Då är det också uppenbar risk för att finansministern i den finansplanen kommer att skriva att även det årets budgetunderskott ”kan anses försvarbart” — under förutsättning att det fortfarande är herr Sträng som är finansminister efter valet — och att samtidigt målsättningen att återställa den yttre balansen flyttas längre fram på 1980-talet. Den kan nämligen endast återställas genom en förbättring av det samlade finansiella sparandet i landet. Eftersom industrin måste genomföra ett kraftigt investeringsprogram för att klara av en exportökning, som är en absolut nödvändig förutsättning för balans, kan industrins sparande inte väntas öka. Inte heller kan man räkna med någon ökning av hushållens redan nu rekordhöga sparkvot. Då återstår den offentliga sektorn och i första hand staten, som får öka sitt sparande, vilket innebär en stram finanspolitik där utrymmet för nya utgifter är starkt begränsat. Vid behandlingen av finansplanen i finansutskottet hade som vanligt även oppositionspartierna kommit in med sina partimotioner, där de presenterat sin syn på den ekonomiska politiken och lagt fram konkreta krav på åtgärder för att nå de mål som vi från olika utgångspunkter önskar. I moderata samlingspartiets partimotion har vi särskilt tryckt på att stimulansåtgärder är nödvändiga, om inte 1976 skall bli ett dåligt år med minskad produktion, ökad arbetslöshet, snabb inflation och en otillräcklig investeringsutveckling. De förslag som vi lägger fram är alternativa lösningar, och därför har vi inte haft några svårigheter att ansluta oss till det mesta av vad som föreslås i mittenmotionen och på så sätt få en gemensam skrivning i finansutskottets betänkande. Men i två avsnitt har vi haft en avvikande mening, vilket framgår av de reservationer som bifogats betänkandet. Jag skulle vilja beröra dem något. Det gäller först frågan om riksdagen skall bemyndiga regeringen att överföra 500 milj.kr. till fjärde AP-fonden för aktieköp samt om fondens aktieinnehav skall begränsas till 5 96 av röstvärdet i något enskilt företag. I de här frågorna har vi den principiella ståndpunkten att sådana åtgärder strider mot fondens syften och att de inte var åsyftade vid fondens tillkomst. Denna vår uppfattning delas även av kapitalmarknadsutredningen, som anser att detta kan få vittomfattande konsekvenser för inflytandet inom näringslivet och för den ekonomiska utvecklingen över huvud taget. Till det kommer att vi vill lägga stor vikt vid att åtgärder vidtages för att stärka finansieringen i de mindre och medelstora företagen. De åtgärder som här föreslås kan direkt motverka att en sådan finansiering når god effekt. Den andra frågan gäller utställandet av en finansfullmakt på 1 500 milj.kr., vilket vi anser olämpligt. Vi menar att det är regeringens uppgift att ha planerade och väl förberedda ekonomisk-politiska åtgärder och inte hastigt tillkomna åtgärder, som kan vidtas inom ramen för en finansfullmakt. Det är riksdagen som efter behandling i utskottet skall få ta ställning till beredskapsplaner, vilka således öppet bör redovisas så att de kan bli föremål för debatt. Vi anser att detta skulle medföra att vi fick en väsentligt bättre ekonomisk-politisk beredskap än genom en finansfullmakt med oklart innehåll. Herr talman!

Herr talman! Under gårdagens överläggning om finansutskottets betänkande nr 20 diskuterades bl.a. småföretagens och de medelstora företagens situation. Man fick då, liksom tidigare när den frågan behandlats, närmast en känsla av att socialdemokratin och fackföreningsrörelsen skulle vara på något sätt fientligt inställda till denna kategori av företagare. Finansutskottets majoritet skriver i sitt betänkande bl.a. följande: ”För att uppfylla centrala sysselsättningspolitiska mål bör — som framhålls i motionen 2042 — ske en omläggning av näringspolitiken, vilket självfallet även måste påverka investeringspolitiken. Denna omläggning bör enligt utskottets mening ha som mål att ta tillvara den betydande utvecklingspotential som finns i de mindre företagen sett även ur sysselsättningsoch regionalpolitisk synpunkt. En nyorientering av denna innebörd i samhällets syn på näringslivet är enligt utskottets mening angelägen.” Om beskrivningen utgjorde en faktisk bild av småföretagens situation, så skulle denna arbetsgivargrupp utgöra en liten och ur kapitalförsörjningssynpunkt missgynnad kategori. Men så förhåller det sig inte i verkligheten. Som ofta har påpekats i liknande debatter består det svenska näringslivet till stor del av småföretag. Vi har 250 000 företag här i landet, och 245 000 av dessa har färre än fem anställda. Ser man enbart på den privata sektorn, finner man att över 900 000 människor, eller ca 40 96 av samtliga anställda, arbetar i företag med mindre än 50 anställda.

Tror verkligen finansutskottets majoritet och centeroch folkpartimotionärerna att detta skulle ha varit möjligt om 245 000 av vårt lands 250 000 företag stått i strykklass för den svenska näringspolitiken? I själva verket är det ju tvärtom. Eftersom mer än 95 96 av våra företag är småföretag, är de av avgörande betydelse för produktion, sysselsättning och välfärd i vårt land. Man kan också fråga: Är då 95 96 av företagen försummade i näringspolitiken för att vi satsar på stora industriella utbyggnadsprojekt och för att vi satsar 500 miljoner på den fjärde AP-fonden? Eller för att citera utskottsmajoriteten: ”Dessa förslag gynnar alltför ensidigt de stora börsnoterade företagen, där fjärde fondstyrelsen satsar sitt kapital, och den statliga företagssektorn.” Återigen är svaret självfallet nej. Det är en banal missuppfattning att stora och små företag skulle leva sina egna liv oberoende av varandra. Jag behöver bara erinra om ett talande exempel bland flera som bevisar det orimliga i resonemanget — en exemplifiering som ofta anförts i liknande debatter. Volvo är vårt största företag. Det sysselsätter i egen regi över 50 000 personer, vilket redan det är mer än vad hela branscher sysselsätter. Men dessutom sysselsätter Volvo ungefär lika många anställda såsom underleverantörer, ofta små företag. Industriproduktionen i det här landet är ett sammanvävt mönster, där små och stora företag ingår i ett oskiljaktigt samband. Ingendera kan klara sig den andre förutan. Nåväl, små företag mår bra av att de stora finns och av att de stora företagen går bra. Då kan man fråga: Satsas inget direkt för småföretagens utveckling? Svaret är åter ett annat än vad utskottsmajoriteten menar. Näringspolitiken är mest utvecklad, differentierad och nyanserad när det gäller de mindre företagen. Den äger bara inte rum i så uppseendeväckande former som t.ex. de stora satsningarna i våra basindustrier. I motsats till vad utskottsmajoriteten tycks tro är behovet av insatser för de mindre företagens framgångsrika utveckling inte störst när det gäller finansieringen. Där är de väl tillgodosedda för de flesta typer av kreditbehov genom en lång rad specialinstitut för mindre företag. Här satsas sammantaget miljardbelopp på att klara de mindre företagens finansiering. Det är en både nödvändig och bra näringspolitisk insats. Med detta, herr talman, skulle jag vilja slå fast att socialdemokratin och fackföreningsrörelsen är verkligen inte näringsfientliga, verkligen inte företagsfientliga och verkligen inte småföretagsfientliga. Det vore ju också orimligt, när nästan alla våra företag är småföretag och vi alla i avgörande grad är beroende av företagens framgångsrika verksamhet. Men det finns andra problem i det här sammanhanget.

Vi är några socialdemokrater som i en motion gjort en genomgång av de nya lagar som riksdagen redan beslutat om och de som riksdagen inom kort kommer att ta ställning till på arbetslivets område. Genomgången visar en betydande risk för att de 900 000 människor som arbetar i småföretagen mer eller mindre kommer att ställas utanför arbetslivets förnyelse. Småföretagens problem får inte lösas genom att deras anställda placeras i strykklass. Den fackliga rörelsen kan aldrig acceptera att den anställde skall behöva riskera sin hälsa, ha sämre villkor eller ha en otryggare anställning bara för att han arbetar i ett mindre företag. Det tror jag inte heller att småföretagen vill. De vill göra rätt för sig både hos de anställda och mot samhället. Men vad vill då centern och folkpartiet? Är ni beredda att medverka till en politik, som innebär att också de anställda i de mindre företagen skall omfattas av arbetslivets förnyelse? Det är det som politiken skall inriktas på, nämligen att se till att även småföretagen får möjlighet att leva upp till kraven i morgondagens arbetsliv. En sådan målsättning klarar man inte med borgerlighetens recept. För att inte nya klyftor skall uppstå mellan olika arbetsplatser och löntagare måste särskilda insatser göras. Särskilda insatser måste till för de anställda i små och medelstora företag och för branscher med många små arbetsplatser. Jag hoppas att centern och folkpartiet kommer att visa sig lika intresserade, när riksdagen skall behandla kraven på insatser för de anställda, som de nu är när vi diskuterar insatser för denna kategori av företag.

Herr talman! Jag vill först tacka Knut Johansson för de utomordentligt erkännsamma ord han fällde om småföretagarna. Jag noterade dem och skall faktiskt be att få klippa en del av vad han sade. Jag kan inte säga det bättre själv. Självfallet bör man vara rädd om en sådan företagargrupp. Det gav också Knut Johansson löfte om, och jag tar fasta på det. Han behöver inte befara att i varje fall vi från centern kommer att göra några ansträngningar som innebär att de anställda i småföretagen får en sämre ställning än anställda i större företag. Efter gårdagens långa debatt är det givetvis inte möjligt att nu tillföra debatten något nytt. Så långt sträcker sig heller inte mina ambitioner. Jag har närmast tänkt begränsa mig till några kommentarer till det som sades under gårdagen och som man också ute i landet ofta möter i den allmänna debatten om den ekonomiska politiken.

Jag tänker här på budgetunderskottet och på underskottet i vår betalningsbalans. Likaså konstaterar man i betänkandet att det inte kan få fortgå på det sättet längre, utan att det måste rättas till. Men det kan inte ske förrän på 1980-talet. Jag skall här återge några rader ur reservationen 4 till finansutskottets betänkande, där det sägs så här: ”I finansplanen har regeringen — i anslutning till en första presentation av 1975 års långtidsutredning — preciserat att en rimlig målsättning för den ekonomiska politiken bör vara att balansen i våra utrikes betalningar successivt skall återställas fram till 1980. Utskottet delar denna uppfattning. Det är enligt utskottets uppfattning inte rimligt att Sverige som är ett rikt land på sikt skall ha en nettoinlåning från omvärlden. Vi bör i stället söka underlätta kapitalbildningen i t.ex. de länder som håller på att industrialiseras. På sikt kräver detta en viss restriktivitet i vår inhemska resursanvändning” — man kunde naturligtvis lika väl ha sagt konsumtion — ”så att utrymme skapas för exportproduktion och för de därför nödvändiga förstärkningarna av exportindustrins produktionskapacitet.” Vad innebär då detta konstaterande? Det är naturligtvis ingenting annat än ett underkännande av den politik som har förts — den har ju varit den rakt motsatta. Vi har fått en ständigt ökad resursanvändning eller konsumtion här i landet. Den offentliga sektorn har ökat, och näringslivet har samtidigt trängts tillbaka. Nu invänder naturligtvis socialdemokraterna att detta har varit nödvändigt, framför allt under de senaste åren. Om vi inte hade ökat resursanvändningen, konsumtionen, här i landet, hade vi inte kunnat hålla sysselsättningen uppe. Detta har ofrånkomligt fört med sig ett budgetunderskott och ett underskott i bytesbalansen. Man säger vidare att oppositionen också i vissa lägen har förordat denna politik och t.o.m. varit pådrivande. Det är naturligtvis ett riktigt konstaterande. Men när anklagelserna vänds mot oppositionen vill jag konstatera den skillnad som föreligger. Socialdemokraterna har haft regeringsansvaret under en lång följd av år och borde därför om politiken varit förutseende förekommit det läge vi har i dag. Oppositionen har varit nödsakad att försöka rätta till saker och ting i ett läge där det redan gått snett. Då har vi på kort sikt föreslagit eller biträtt sådana åtgärder. Man måste således skilja mellan åtgärder på lång sikt och åtgärder på kort sikt. Med åtgärder på lång sikt menar man som regel åtgärder framåt i tiden — det är i och för sig naturligt. Socialdemokraterna har emellertid regerat det här landet i så många år —-finansutskottets vice ordförande konstaterade därtill i går att man också satt sin prägel på politiken och utvecklingen. Det finns då skäl att så att säga applicera detta långsiktiga synsätt också bakåt i tiden. Man har anledning att fråga varför inte socialdemokraterna har satt in åtgärder i tid, så att vi hade kunnat undvika den situation vi nu befinner oss i. Det hade varit bättre att förebygga den här situationen än att senare improvisera åtgärder för att rätta till den. Finansministern skriver nu testamente. Till arvingarna säger han: Ni måste banta ned och återställa. Det är kanske värre att vara mottagare av det arvet än att vara testator. Om det här arvet skall klaras upp — det är således ett konstigt arv — krävs det ökat arbete och ökad produktivitet. Det krävs — det konstaterar också socialdemokraterna — en prioritering av näringslivet, av såväl exportsom hemmamarknadsnäringar. Näringslivet måste sättas in i det centrala, avgörande sammanhanget och bli löneledande. Det får inte vara så som det varit vid några tillfällen att man låter den offentliga sektorn vara löneledande. Det måste också föras en ekonomisk politik som gör oss mer konkurrenskraftiga — det sades” av åtskilliga talare i går — så att vi i fortsättningen inte som hittills tappar marknadsandelar utan i stället kan inte bara bibehålla våra marknadsandelar utan också öka dem. När man talar om kostnadsläget kommer naturligtvis lönerna, skatterna och avgifterna in i bilden. Priserna är til syvende og sidst en summa av dessa komponenter, det går aldrig att komma förbi. Det som förvånar mig allra mest när man resonerar med socialdemokrater om dessa ting — och det förvånade mig inte minst i går, när jag hörde herr Ekström i debatten — är de fördomar som på det hållet finns när det gäller att diskutera löner. Det räcker förresten inte att säga fördomar — det är snarast fråga om ett allergiskt motstånd mot att placera in lönerna i det centrala sammanhang där de hör hemma. Socialdemokraterna för — och det gjorde herr Ekström i går också — ett vioch ni-resonemang som jag tycker är helt orimligt. Det är närmast oanständigt när man för det på det politiska planet. Jag påstår, och det är inte svårt att bevisa, att det inte finns några renodlade löntagareller företagarpartier i det här landet, det finns inga renodlade löntagaroch arbetsgivarintressen på det politiska planet. Och det är absolut fel att försöka placera centern som en specifik företrädare för arbetsgivarintressena. Lönerna och inkomsterna över huvud taget är naturligtvis partsintressen inom vissa gränser — eller ramar, som man säger i högtidliga sammanhang.

I stället för det hårdragna vioch ni-resonemanget, partsresonemanget, borde man på det politiska planet föra ett vi-resonemang om hur långt vi har råd att gå och vid vilken nivå vi har garanti för att få ut det mesta möjliga för de pengar som ligger i lönekuvertet. Det kan rimligen inte vara så att det är de nominella löneökningarna som är intressanta. Så några ord om skatter och avgifter. Regeringen har de senaste åren tryggat sig till det nya inslaget i skatterna — arbetsgivaravgifterna. När herr Sträng skall sänka den direkta skatten höjer han arbetsgivaravgifterna minst lika mycket, oftast mer. När reformer skall finansieras höjer man arbetsgivaravgifterna. Företagarna — eller produktionen — betalar, det är resonemanget. Låt mig för att undvika missförstånd säga att jag inte är fixerad i kampanjen mot arbetsgivaravgifter i den mån den går ut på att arbetsgivarna slutligt betalar desamma. Arbetsgivarna betalar inte så och så många miljarder — i det långa loppet kan de aldrig göra det. Jag beklagar att resonemanget har blivit ensidigt här. Jag vill tillägga att det ändå kan vara fel att gå för långt på den här vägen, framför allt om man inte till fullo tar hänsyn till avgifterna i avtalsomgången, och det förmenar jag att man inte har gjort. Arbetsgivaravgifterna blir då kostnadshöjande och slår dessutom ojämnt med hänsyn till om ett företag är arbetskraftsintensivt eller kapi talintensivt. Men om jag beklagar denna ensidiga argumentering, så beklagar jag ännu mer och påstår att det är ännu farligare när socialdemokraterna och de fackliga organisationerna går ut till människorna — i det här fallet löntagarna — och påstår att ökade arbetsgivaravgifter inte spelar någon roll därför att de betalas av företagarna. Man för det enkla resonemanget att vi kan genomföra reformerna och skattesänkningarna osv. därför att kostnaderna läggs på företagarna. Jag reagerar mot detta resonemang, eftersom det är ofullbordat. Man stannar på halva vägen eller avbryter i varje fall resonemanget innan man kommit till slutet. Det finns til syvende og sidst inga skattebetalare av format i det här landet utöver de fysiska personer som betalar den övervägande delen av skatten oavsett om den tas ut direkt eller indirekt i form av moms eller arbetsgivaravgift. Skatten transfereras till dem även om det tar tid. Effekterna märker vi nu när prisstegringarna tränger på och drastiska åtgärder måste vidtagas för att hålla priserna nere. Sådana åtgärder kan vara nödvändiga temporärt i en besvärlig situation men de klarar ingalunda på lång sikt av den här problematiken. Slutligen, herr talman, några ord om arbetstiden. Det här arvet som finansministern, förmodar jag, via kommande finansministrar testamenterar till det svenska folket kommer att kräva arbetsinsatser av stora mått, arbete och åter arbete. Det kommer också att kräva att vi, såsom det står i den socialdemokratiska reservationen, är restriktiva med vår egen konsumtion. Från den utgångspunkten är centerns målsättning och ambition när det gäller sysselsättningsfrågor inte för hög. Ju fler som är i arbete, desto lättare går det att få ekonomin på rätt köl. Men naturligtvis är det inte bara fråga om hur många människor som arbetar i landet, utan arbetstiden spelar också en stor roll. Jag finner det ganska naturligt att ett land som har en hög sysselsättningsgrad också har ett icke oväsentligt inslag av deltidsarbete. Jag tycker att det är fullkomligt riktigt att sikta in sig på möjligheterna till reducerad arbetstid för vissa grupper, t.ex. småbarnsföräldrar, äldre och handikappade, underjordsarbetare etc. Det borde inte vara någon svårighet att komma överens i den frågan. Men härifrån till att bjuda ut förkortad arbetstid över hela fältet tycker jag att steget är långt. För att inte bli missförstådd vill jag säga att jag tror på en förkortad arbetstid framöver. Men jag har aldrig förstått — det vill jag gärna ge till känna — det meningsfulla i att politiskt förhandsdiskontera denna fråga.

Jag vill i det här sammanhanget slutligen säga, herr talman, att jag med tillfredsställelse noterar den ställning som LO har intagit. Den kan ge förutsättningar för en lugnare och sakligare debatt på området. Med detta, herr talman, vill jag instämma i de yrkanden som herr Åsling tidigare har ställt.

Herr talman! Låt mig något beröra frågan om inflationsutvecklingen i vårt land — även om en rad talare i den här debatten tidigare har framfört sina synpunkter på detta problem. Jag finner emellertid frågan så allvarlig att den tål att ingående penetreras ur alla synvinklar. Konsumenterna drabbas av inflationsutvecklingen genom de ständigt höjda priser på dagligvaror och tjänster som de för sitt livsuppehälle tvingas att betala. Vi politiker har anledning att inte minst i denna riksdagsdebatt redogöra för hur vi ser på dessa problem. Hårdast drabbar denna inflationsutveckling de grupper i vårt samhälle som inte har möjligheter att få kompensation i form av höjda löner eller som kan få endast en ringa kompensation för fördyrade levnadsomkostnader. Jag tänker då speciellt på våra pensionärer och på barnfamiljerna. Vissa förbättringar till trots får dessa grupper sannerligen vidkännas vad kostnadsfördyringarna när det gäller livets nödtorft — mat, kläder, resor etc. — innebär i hushållsbudgeten. Ser man på prisutvecklingen exempelvis för åren 1965-1975, alltså under en tioårsperiod, finner man att varor som år 1965 kostade 100 kr. år 1975 kostade inte mindre än 181 kr. Kronans värde har med andra ord nära nog halverats på tio år. Enligt statistiska uppgifter har bostadskostnaderna stigit ännu mer — till 195 kr. år 1975 — medan kostnaderna för kläder däremot ökat till 159 kr. Jag anser, herr talman, att dessa siffror är alarmerande nog för att vi skall se allvarligt på inflationsutvecklingen, inte minst att inflationen fortsätter i accelererat tempo. Och jag finner ingen anledning för vår regering att gång på gång när inflationen förs på tal hänvisa till den internationella utvecklingen för att därmed försöka lugna enskilda människor och skjuta skulden på faktorer som de ansvariga i vårt land inte rår över. Den inflation vi i dag upplever är i stora stycken hemmagjord, och det har omvittnats av bl.a. ekonomiska experter som står även regeringspartiet nära. Det fanns en tid då man hävdade — inte minst från regeringshåll — att avsevärda besparingar skulle kunna utvinnas för det svenska folkhushållet genom att man importerade livsmedel från länder som på grund av förmånliga klimatiska förhållanden och andra omständigheter kunde producera livsmedlen billigare. Dessa tankegångar har inte visat sig vara hållbara i praktisk tillämpning. Det finns tvärtom belägg för att de importerade livsmedlen i de flesta fall är betydligt dyrare än de vi producerar inom landet. Jag skall här anföra ett exempel, som visserligen kan vara ett extremt sådant men som ändå, enligt min mening, illustrerar riktigheten i vad jag anfört. I en affär i Stockholm salufördes nyligen en importerad amerikansk potatis. Bl.a. såldes denna potatis styckevis till ett pris av 1 kr. och 60 öre. Kilopriset angavs vara omkring 6 kr. Potatisen var s.k. bakpotatis, en sort som för några år sedan inte var säljbar som s.k. matpotatis och följaktligen klassades som fodereller fabrikspotatis. Enligt uppgifter hade emellertid en del affärer t.o.m. sålt den importerade potatisen för 2 kr. per styck och mer än så. Även om detta, herr talman, kan vara ett extremt fall när det gäller importerade livsmedel är jag övertygad om att liknande exempel kan hämtas från andra livsmedelsområden. Det som givit mig anledning till speciell oro är att den pågående inflationen är ägnad att avtrubba konsumenternas prismedvetenhet. Man börjar ta det som en självklar sak att priserna stiger. Detta vitsordas även från handelns folk. En sådan reaktion hos konsumenterna kan ha mycket allvarliga konsekvenser. Vi har redan fått bevittna de följder prisutvecklingen haft på arbetsmarknaden. När kraven på kompensation inte kan tillgodoses tillgrips strejkvapnet och detta mitt under en avtalsperiod. Dessa s.k. vilda strejker bör om något ge de ansvariga en allvarlig tankeställare. Ingen torde dock kunna bestrida — om vi vill vara ärliga — att vi levt över våra tillgångar, något som varken enskilda eller en nation i längden kan göra utan allvarliga följdverkningar. Skall vi kunna nå en högre privat levnadsstandard och en väl fungerande offentlig sektor, dvs. bättre åldringsvård, sjukvård, handikappvård, etc., måste vi få ökade resurser. Då gäller det inte bara att producera mer för att nå detta — långt viktigare är att vi i större utsträckning än vad som nu sker börjar hushålla med våra resurser. Vi måste komma ifrån köpoch slängmentaliteten på alla områden. Jag tror att vi är inne på farliga vägar om vi i våra strävanden för bättre levnadsstandard utgår ifrån att våra resurser skulle vara outtömliga. Jag anser att utvecklingen visat att de ansvariga i långa stycken gjort denna felbedömning. Vi bör i stället gå in för att tillvarata alla de resurser som står oss till buds, att bl.a. söka återanvända alla avfallsprodukter, begränsa användningen av engångsförpackningar m.m. Om en bättre hushållning inte kommer till stånd lär välståndsutvecklingen avstanna fortare än vi i dag anar. I handhavandet av tillgängliga resurser bör vi beakta — förutom det faktum att dessa inte är outtömliga — även vårt ansvar gentemot kommande generationer. Dessa skall inte behöva anklaga oss för att vi slösat bort och vandaliserat de resurser till vilka våra efterkommande har samma rätt som vi. Glömmer vi bort eller nonchalerar vårt självklara ansvar för kommande generationer kan framtidens dom bli hård över vårt handlande i dag. Herr talman! När det gäller den nu helt oacceptabla inflationsutvecklingen vore det enligt min mening av största värde om vi alla hjälptes åt att få en så bred samling som möjligt kring åtgärder för att hejda den. Ingen partipolitisk prestige borde få lägga hinder i vägen för en gemensam kraftansträngning som alla i vårt samhälle vore betjänta av. En lugn och stabil prisutveckling är något som varje människa har rätt att kräva åtgärder för —- inte minst av oss politiker. Vi är skyldiga att ta vår del av ansvaret för en bättre utveckling. Jag vill, herr talman, sluta med att påpeka värdet av en bred samling för att åstadkomma åtgärder i syfte att bekämpa inflationen. Jag vill i detta sammanhang understryka vad statsminister Palme i går angav om en sådan samling, vilket jag hälsar med glädje. En samling bestående av företrädare för politiska partier, regering, näringsliv och arbetsmarknad skulle kunna nå den lösning av inflationsutvecklingen som svenska folket med rätta förväntar sig. Tidigare erfarenheter visar att svårlösta problem i vårt samhälle kunnat bemästras när berörda parter, inte minst då de politiska partierna, varit villiga till gemensamma krafttag.

Herr talman! Som riksdagsledamot hör man ständigt ifrån allmänheten i form av brev, telefonsamtal eller personliga kontakter. Ärendena berör praktiskt taget alla olika områden i vårt samhällsliv. På den senaste tiden har emellertid dessa ärenden haft en alldeles speciell inriktning, den enskilde företagarens marginalskattesituation. I brev efter brev påtalas det hur egenföretagaren som utökar sin verksamhet och gör en större arbetsinsats belönas med en marginalskatt på över 100 26. En del är visserligen avdragsgill påföljande år, men pengarna skall ut och vem vet vad vi får för bestämmelser till ett annat år. Ett vet vi av erfarenhet: när det gäller skattelagarna är det ena året inte det andra likt. Som alla vet är boven i marginalskattedramat Haga II-uppgörelsen, där man slopade det tidigare taket för sociala egenavgifter. Jag är tacksam för att moderata samlingspartiet inte biträdde detta orättfärdiga beslut. Den enskilde som drabbas kan naturligtvis inte fatta hur de politiker är skapta som begär att man inte bara skall arbeta gratis utan dessutom få betala till. Han eller hon kan naturligtvis inte heller fatta att samma politiker inte ögonblickligen, när uppmärksamheten fästs på misstaget, erkänner det och svarar att det snabbt skall rättas till. Vi har påtalat det tidigare och ställt en fråga till finansministern här i riksdagen, men först nu när en verklig s.k. kändis, Astrid Lindgren, drabbats ställs problemet i fokus. Det är inte en dag för tidigt. Det var glädjande att i går höra Per Ahlmark så kraftfullt ta avstånd från missförhållandena rörande företagarnas marginalskatt, men det hade naturligtvis varit ännu bättre om hans företrädare tänkt på det innan Haga II-uppgörelsen skrevs under. På den gamla goda tiden, när inflationstakten höll sig inom vad finansministern brukar kalla tolerabla gränser, behövdes skattereformer ungefär vart femte år. Under innevarande decennium, när inflationstakten accelererat först till 6 äå 7 96 och de senaste åren till 10 96, har det behövts en ny skattereform varje år. Inflationen är i själva verket mer än 10 96 om man tar hänsyn till att en del av prisstegringarna har hållits tillbaka och betalats direkt över skattsedeln. Jag tänker då på livsmedelssubventionerna, som innevarande budgetår uppgår till närmare 2,9 miljarder kronor. Att dessa subventioner förrycker konkurrensen mellan olika produkter och medför svårigheter för de icke-subventionerade är en annan historia, som är värd en alldeles egen debatt. I den mån skattereformerna inneburit en sänkning av den statliga skatten har säkert som ett brev på posten kommit en höjning av kommunalskatten. I anslutning härtill har vi fått en rikhaltig flora av statsbidrag till kommunerna, så omfattande att det nu förefaller svårt att hitta på benämningar som inte redan är upptagna av tidigare bidrag. Herr Ekström namngav alla dessa olika bidrag under gårdagens debatt, men det är sannerligen ingenting att skryta över. Det visar blott hur vi mer och mer snärjs in i skatter, bidrag och avgifter, så att man snart varken vet ut eller in. Hur skall kommunalmännen kunna göra upp planer för framtiden, något som är ett oerhört väsentligt element i den kommunala ekonomin, när de inte från det ena året till det andra vet vilka nya skatter, avgifter och bidrag som vi har att rätta oss efter? Kommunalekonomisk långtidsplanering, s.k. KELP, är ganska meningslös som styrinstrument under nuvarande socialistiska styre. Det är förvånansvärt att socialdemokraterna uppenbarligen utan alltför stora betänkligheter låtit flytta över skattetrycket på den kommunala sektorn. Som alla vet drabbar den proportionella kommunalskatten de lägre inkomsttagarna förhållandevis mycket kraftigare än den progressiva statsskatten. För den alldeles övervägande delen av landets inkomsttagare är kommunalskatten kännbarare än statsskatten. Först vid inkomster en bit över 80 000 kr. om året överskrider statsskatten den kommunala skatten. Det kan väl aldrig vara på det viset att man från socialdemokratiskt håll kallt räknar med den negativa effekt en kommunalskattehöjning för med sig i de många borgerligt styrda kommunerna och landstingen. I över hälften av kommunerna och landstingen är det nämligen borgerlig majoritet. I finansutskottets hemställan under punkten 5 yrkas att regeringen skall undersöka möjligheten att låta kommunerna få sin del av skatten på ersättningarna från försäkringsoch arbetslöshetskassorna. Jag kan gärna instämma i detta centeryrkande, eftersom samma krav restes i en motion som jag väckte för ett år sedan. Den motionen överlämnades för beaktande till den sittande kommunalekonomiska utredningen. Ett ytterligare understrykande av detta krav skadar naturligtvis inte. Det är oerhörda belopp som skulle tillföras kommuner och landsting om skatten på sjukpenningen inte behölls av staten. För 1976 beräknas i sjukpenning komma att utbetalas inte mindre än 8,5 miljarder kronor. Det är lätt att räkna ut att ett bifall till hemställan väsentligt skulle förbättra den högst ansträngda kommunalekonomiska situationen — utdebiteringen till primärkommuner och landsting ligger ofta på över 25 kr. Mellan åren 1973 och 1975 ökade antalet sjukdagar med ca 11 miljoner. Därmed överförs årligen väldiga belopp till staten från kommuner och landsting. På sitt sätt alltså en kostnadsövervältring på kommunerna, som man i allmänhet inte har uppmärksammat, men som är nog så betydelsefull. I dag aviserar kommunministern ett förslag om att permanenta skattestoppet. På det svarar Landstingsförbundets socialdemokratiske ordförande att det naturligtvis är orimligt att göra något ”idiotstopp” utan att samtidigt vidtaga andra konstruktiva lösningar. Det är givetvis så sant som det är sagt, och här skall blott konstateras att det inte är kommunerna själva som satt sig i den här situationen, utan det huvudsakliga skälet är de ständigt nya uppgifter och pålagor som drabbar kommunerna utan att erforderlig ekonomisk kompensation lämnas. Motionerna om företagarnas marginalskatt har av finansministern överlämnats till företagsskatteberedningen för övervägande. Kommunministerns propå om skattestopp lär dock knappast gömmas undan i den kommunalekonomiska utredningen utan snarare utmynna i en populär proposition valåret 1976.

Herr talman! Herr Knut Johansson i Stockholm ställde för en liten stund sedan en fråga till centerpartiet, nämligen om centern är beredd att medverka till att anställda i de mindre företagen får samma villkor i arbetslivet som i övriga företag. Jag måste säga att det är en mycket egendomlig fråga. Den bör Knut Johansson ställa till sig själv och sina socialdemokratiska riksdagskamrater. Om herr Knut Johansson hade läst centerns motioner och utskottsbetänkandena under årens lopp innan han hade röstat emot dem, skulle han inte ha behövt ställa den frågan. När det gällde Åmanlagarnas genomförande krävde vi en form av fondbildning eller försäkring, helt enkelt för att företag i svåra ekonomiska förhållanden skulle få möjligheter att följa Åmanlagarnas bestämmelser. Vad avser arbetsmiljöfonderna krävde centern att 5 96 av de avsatta medlen från de vinstgivande företagen skulle avsättas till en gemensam fond för att hjälpa företag med liten eller ingen vinst att klara miljöproblemen. År 1973 och 1974 motionerade vi om att företag som hade det ekonomiskt besvärligt skulle erhålla statsbidrag för miljöåtgärder till miljöåtgärder innanför fabriksväggarna motsvarande de procentsatser som utgått för yttre miljöåtgärder. Detta gick socialdemokraterna emot. Herr Johansson kanske erinrar sig att det var en lottningssituation här i riksdagen, där lotten gynnade den reservation som förelåg, och följden blev att en utredning tillsattes. Den utredningen föreslog en låneform, för vilken ställdes till förfogande en kreditgaranti på totalt 200 milj.kr. Men från centerns sida krävde vi att denna lånemöjlighet skulle kompletteras med en bidragsform. Som också Knut Johansson vet finns det företag som har små möjligheter att klara förbättringarna inom arbetsmiljön. Detta förslag har socialdemokraterna gått emot. I år kommer frågan tillbaka igen, Knut Johansson, eftersom låneformen bara skulle gälla 1975/76. Om herr Johansson verkligen är intresserad av att förbättringar vidtas i arbetsmiljön inom mindre företag som inte går med vinst, har Knut Johansson möjlighet att så småningom rösta för detta yrkande här i kammaren. Det ingår i centerpartiets miljömotion. Jag kan tala om för Knut Johansson att det i mitt eget hemlän finns företag, där arbetsmiljön är sådan att man tvingas lägga ned verksamheten och friställa samtliga anställda på grund av att man icke har möjligheter att göra de stora insatser som krävs på detta område. Jag vill alltså uppmana Knut Johansson att i stället rikta sin fråga till den socialdemokratiska riksdagsgruppen.
Herr talman! Det som herr Gustavsson i Alvesta erinrat om är riktigt, men det är ändock litet skillnad på innebörden i centerns yrkande och vad vi har ansett vara rimligt. Det är lätt att säga att här sett ur de anställdas synpunkt föreligger ett behov av bättre miljö, bättre arbetsförhållanden osv., men andra skall betala detta. Det skall större företag betala, har man begärt, genom bidrag av olika slag. Men det är väl ändå rimligt att vederbörande företag, oavsett om det är stort eller litet, medverkar till att betala kostnaderna för detta.

Herr talman! Nej, herr Knut Johansson, försök inte att blanda bort korten nu! Kvar står att herr Knut Johansson icke ville vara med om att försöka finna någon möjlighet för dessa företag att hjälpa till, men den statliga kreditgarantin på 200 miljoner kom. Det är ju här inte fråga om att inte företagen själva får göra en insats, utan bidragen är ett komplement till den egna insatsen. Det kanske finns en eller annan företagare som inte har förståelse för detta, men jag är övertygad om att de företagare som verkligen vill att deras företag skall leva vidare också är intresserade av att arbetsförhållandena blir bättre. Dessa mindre företagare jobbar i regel själva i sina företag, och avståndet till deras anställda är därför inte så långt som i storföretagen. Det är mycket intressant att herr Knut Johansson börjar inse att det finns företag i detta land som inte har miljonvinster utan att man nu måste fundera på hur man skall kunna lösa problemet för dem också. Inte minst viktigt är detta ute i glesbygderna. Där finns i regel de små företagen, som är oerhört betydelsefulla för sin bygds utveckling och för de människor som lever där.
Herr talman! Det är inte bara bland de små och medelstora företagen som den situationen föreligger att man saknar miljonvinster för att kunna klara i lag fastställda avgifter och försäkringar; så kan det vara även i större företag, som ändå måste klara detta. Detta är inte någonting nytt, vare sig för mig eller för den socialdemokratiska gruppen. Vad som är aktuellt är i första hand att ungefär 900 000 står utanför de lagar som nu är antagna — flera lagar kommer att antas — och att man måste finna formerna för att kunna kompensera dem på något sätt. Vad vi har begärt i den motion som väckts till årets riksmöte är att en översyn nu skall göras för att få ett grepp över omfattningen, inriktningen och hur det ligger till och för att på basis av den översynen vidta de åtgärder som är erforderliga. Jag utgår från att det intresse som herr Gustavsson i Alvesta har vittnat om här också kommer att visa sig när åtgärder skall vidtas dels i anledning av motionens förslag, dels på grundval av den översyn som jag hoppas kommer till stånd.
Herr talman! Det här är ingenting nytt, säger herr Knut Johansson. Men faktum kvarstår att den planering som vidtagits för att skaffa medel och sättet att det är de vinstgivande företagen som har haft någonting att avsätta till miljöfonderna. Sedan framhåller herr Johansson att det är många som står utanför de lagar som nu gäller. Men, herr Johansson, det ansvaret får väl regeringen ta! Det är regeringen som lägger fram propositionerna. Vi har inte gått emot några sådana förslag, och jag avvaktar med intresse det nya förslag som kommer.

Herr talman! Jag följde med intresse debatten mellan finansministern och moderata samlingspartiets ledare herr Bohman i går, och jag måste konstatera att förvirringen över moderata samlingspartiets ekonomiska politik kvarstår på de väsentligaste punkterna. På ett område har det emellertid klarnat, och efter vad jag förstår är det ett utomordentligt intressant område — åtminstone för de människor som arbetar inom den fackliga rörelsen och jobbar med frågor som gäller de lågutbildade och de sämst ställda i vårt samhälle. Moderata samlingspartiet har ju lämnat in en motion, 1975/76:2020, där man hemställer att riksdagen skall uttala att studiecirkelbidragen skall utgå med samma belopp för alla cirklar. Vid sina beräkningar av de utgifter som moderaterna har föreslagit men som de saknar täckning för har man i finansdepartementet trott — och det har väl de flesta gjort — att moderata samlingspartiet hade tänkt sig att bidragen skulle höjas. Icke, sa Nicke. Nu vill jag citera ur snabbprotokollet från gårdagen. Där säger nämligen herr Bohman: ”När det gäller statsbidragen till studieförbunden undrar jag: Vem har sagt att vi skall höja statsbidragen till studieförbunden för de högst prioriterade? Vad vi har menat är att man skulle sänka bidragen till de högst prioriterade och skapa en enhetlig nivå på ett lägre plan. Men det är typiskt för socialdemokratin att så fort man talar om enhetliga bidrag skall de höjas upp till den högsta nivån.” Det här är enligt min mening ett utslag av en konservatism av värsta slag. Vad är det egentligen man föreslår? Jo, att de höjda bidrag som har tillkommit för att studieförbunden skall kunna bedriva utbildningsverk samhet bland de lågutbildade människorna i samhället skall sänkas och, naturligtvis, att kostnaderna i stället skall tas in genom deltagaravgifter och över de fackliga organisationernas ekonomi. Det är numera välkänt vilken syn framför allt herr Bohman har på dem som han kallar yngre fackföreningsmän, men att den synen nu också omfattar de människor som har det sämst ställt när det gäller utbildningsmöjligheter är värt att notera. Vi har noterat det och kommer att med största uppmärksamhet följa de här frågorna i framtiden, det kan jag försäkra. Det vore intressant att veta om den här inställningen, lika bidrag för alla cirklar, innebär att herr Bohman menar att invandrarna, som i dag har särskilda bidrag för att lära sig svenska språket och därigenom kunna anpassa sig i det svenska samhället, också skall finansiera sin studieverksamhet genom deltagaravgifter.